Herr talman! Riksdagen fattade ett strategiskt beslut när den våren 1991 slog fast alla Sveriges ungdomar skulle ha rätt till en treårig gymnasieutbildning. Utbildningen skall bidra till att alla unga människor skall ges redskap som ökar deras möjligheter att delta i framtidens samhällsbygge. Det kräver stor anspänning av kommuner, skolledningar, lärare och elever att sätta den nya gymnasieskolan i sjön och ge den bärkraft för framtiden. Därför vilar ett tungt ansvar på regering och riksdag när först läroplan och betygssystem och sedan kursplaner för ett gymnasium för alla elever läggs fast. När den socialdemokratiska regeringen i Växa med kunskap lade fram riktlinjerna för den nya gymnasieskolan var ambitionen att genom brett upplagda program ge eleverna en stabil bas för framtida utveckling i yrkeslivet och för studier på högskolan. Kärnan av basämnen skulle ge varje ungdom en god grund för att förkovras i sitt arbete och delta aktivt i samhällslivet. De egna valen skulle ge eleverna möjlighet att utveckla sina speciella intressen och också medge nya och spännande studiekombinationer. Här fanns utrymme för kreativitet från elever, enskilda kommuner, lärare och skolledningar. Att genomföra en så stor förändring av gymnasieskolan är ingen enkel uppgift. Det finns därför anledning för riksdagen att följa utvecklingen av gymnasieskolan med stort intresse och vara öppen för förändringar i verksamheten som kan leda till att göra framtidens gymnasieskola ännu bättre. Det är bra att ett enigt utskott nu ställt sig bakom socialdemokraternas förslag om en parlamentarisk arbetsgrupp som skall ges i uppdrag att följa utvecklingsarbetet i gymnasieskolan. Detta är inte minst angeläget genom att utvecklingsarbetet i gymnasieskolan sker på litet olika sätt och med delvis olika utgångspunkter. Flertalet kommuner och skolor inriktar sin kraft på att utveckla de nationella programmen och att med den sammanhållna klassen som bas utveckla sammanhållning, delaktighet och innehåll i utbildningen för eleverna. Andra gör intressanta försök med en ganska långtgående kursutformning av gymnasieskolan. Vi socialdemokrater menar att det är angeläget att skolorna ges goda möjligheter att använda de förutsättningar den nya gymnasieskolan ger. Här måste finnas utrymme för försök. Alla måste ha det gemensamt att de ger eleverna en god och likvärdig utbildning. Vi vänder oss däremot starkt mot att regeringen nu lägger fast en närmast ofattbar centralstyrning av gymnasieskolan genom att slå fast kursplaner för delkurser i olika ämnen. Låsningen blir inte mindre av att betygskriterier på två nivåer, godkänt och väl godkänt, låses för varje enskild delkurs. Visserligen varnas för delkurser om bara 30 poäng, men det vi hittills kunnat se av kursindelningen tyder på att ämnena kommer att bli kraftigt uppdelade och uppsplittrade. Det strider mot grundsynen att staten skall lägga fast de gemensamma målen för ämnet, medan skolan själv i nära samarbete med eleverna utformar kurserna eller det som tidigare betecknats som delkurser. Jag träffade för några dagar sedan en erfaren lärare som skakade litet betänksamt på huvudet och undrade hur hon skulle kunna förena hårt styrda kursplaner som för att citera propositionen ''skall anges så tydligt att det inte råder något tvivel om vad som avses'' med de krav på flexibilitet, anpassning till händelser i nuet och elevernas vilja till påverkan av utbildningen. En centralt uppstyckad och sönderdelad gymnasieutbildning strider mot tidigare storstilade uttalanden om målstyrning, elevmedverkan och helhetssyn. Vi vänder oss mot det och menar att det måste vara ämnen eller samverkande ämnen som är grund för centralt fastställda kursplaner. En konsekvens av regeringens styrning av skolan är ett helt nytt betygssystem. Nu ska varje kurs betygsättas. Eleverna kommer inte att få sammanvägda slutbetyg i olika ämnen. I stället berordras lärarna utforma betyg på varje enskild kurs. Slutbetygen kan komma att motsvara några av idrottsvärldens mer komplicerade resultatprotokoll. Det här är ingen liten förändring av betygssystemet. Ändå har den hastats fram inom Utbildningsdepartementet. Vilken tid har lagts ned på försöksstudier tillsammans med lärare som nu jobbar i gymnasieskolan? Vilket samråd har skett med eleverna och deras organisationer? Vilka analyser har gjorts av det nya betygssystemets effekter för högskolan? Vilken egen analys har borgerligheten uppriktigt sagt gjort av det nya betygssystemet? När vi inledde diskussionen om systemet i utskottet tyckte flera av oss socialdemokrater att det verkade som om inte ens hela den borgerliga gruppen hade tagit till sig vilken radikal förändring propositionens betygsförslag innebär. Vi socialdemokrater är positiva till att ge utrymme för försök i kommuner som kommit långt i tänkande kring kursutformningen och där elever, lärare och föräldrar tror på den. Men vi kan aldrig acceptera att ett så oprövat system läggs på hela gymnasieskolan. Det är inte rätt mot de ungdomar det drabbar. Skolan skall vara öppen för försök och utveckling, men våra ungdomar får inte utsättas för centrala beslut som inte är genomtänkta och analyserade. Herr talman! Vi socialdemokrater beklagar att utskottet inte har velat rubba den barriär som regeringen ställt upp för elever som inte har godkända grundskolebetyg i matematik, engelska och svenska. Varför föreslår regeringen en så okänslig utslagning av och spärr för de elever som inte har godkänt i alla tre basämnena? Oftast är det naturligt för den elev som har stora kunskapsluckor att börja gymnasieskolan på ett individuellt program för att där få chansen att komplettera sina kunskaper. Det rådet ger lärare och syofunktionärer många gånger. Varför skall systemet vara så stelbent? Det finns situationer då eleverna trots ett underkänt betyg i t.ex. engelska bör ha goda möjligheter att följa de nationella programmen. Varför vill man då skapa onödiga trösklar och till varje pris tala om för en ung människa att hon eller han inte hör hemma på de nationella programmen? Kanske är det i det här fallet som så många andra gånger som ordspråket säger: Det är intresset och inte den praktiska verkligheten som talar. Det finns andra uttryck för att intresset talar i betänkandet. På s. 34 skriver utskottet om läraryrket. Samma borgerlighet som i alla andra sammanhang talar om lärarprofessionalitet är beredd att ge avkall på denna professionalitet om utbildningar lämnas ut på entreprenad. Utskottets formulering är farlig. Den ger utrymme för godtycke och kan betyda att en grupp ungdomar inte får den helgjutna gymnasieutbildning som borde vara en rättighet för alla. Risken är stor att bristen på krav på entreprenörerna lockar fram olika former av företagsanknuten utbildning utan egentligt pedagogiskt innehåll. En allt större grupp av gymnasieskolans elever har invandrarbakgrund. De behövs i framtidens samhällsbygge. Samtidigt vet vi att språket kommer att spela en allt större roll i utvecklingen mot det vi kallar informationssamhälle. Ett av de viktigaste instrumenten för att ge barn i invandrarfamiljer likvärdiga förutsättningar att göra en god insats i det svenska samhället är att säkra att de får goda svenskakunskaper. Då måste skolan använda de kunskaper forskningen givit oss om hur barn som vuxit upp med ett annat språk lär sig svenska. För någon månad sedan kom Skolverkets rapport om barn som har vuxit upp med ett annat hemspråk än svenska. Den visar otvetydigt och klart att en av skolans viktigaste uppgifter när det gäller dessa barn är att ge dem goda svenskakunskaper och att svenska 2 är strategiskt i det arbetet. Christer Lindblom sade i debatten om grundskolan att det inte får råda något tvivel om behovet av svenska 2. Beslutet att icke upprätta en kursplan innebär att det råder stort tvivel om ambitionerna när det gäller svenska 2. Det må vara så att regeringen och den borgerliga majoriteten tror att det de nu gör är tillfyllest, men de många reaktioner vi har fått från lärarförbunden, lärare, universitet och högskolor är entydiga. Det är mycket olyckligt att en särskild kursplan för svenska 2 inte läggs fast. Det är beklagligt att inte utskottsmajoriteten velat se behovet av att säkra svenskakunskaper för barn med invandrarbakgrund. Dessa barn skulle då få samma språkkunskaper som barn med svensk bakgrund och samma möjligheter att utnyttja sin kompetens på den svenska arbetsmarknaden och att finna sig till rätta i det svenska samhället. Herr talman! Vi socialdemokrater har fogat nio reservationer till betänkandet om gymnasieskolan. Det är beklagligt att det har varit nödvändigt. Vi står självfallet bakom alla s-reservationer, men för att spara kammarens tid vill jag nu bara yrka bifall till reservation 3 mom. 7, reservation 4 mom. 10, reservation 7 mom. 16 och reservation 9 mom. 36. Om särskilda yrkanden görs under andra moment där s-gruppen gjort reservationer, yrkar jag också bifall till våra reservationer under dessa moment. I särskilda yttranden har vi också markerat vår syn på det internationella perspektivet, skolans värdegrund och ett nytt lärlingssystem.

Herr talman! Jag står naturligtvis bakom hela min meningsyttring, men jag nöjer mig med att yrka bifall till mom. 2, 3, 7 och 10. Frågan om värdegrunden tas upp också i detta betänkande. Jag behöver inte upprepa den argumentation jag framförde i debatten om utbildningsutskottets betänkande 1 tidigare i dag. I stort sett samma ståndpunkter gäller för Vänsterpartiets del i detta avseende. Den formulering som finns i propositionen om att det skall vara skolans uppgift att hävda dessa värderingar blir ännu litet märkligare i detta sammanhang. Här handlar det ju ändå om vuxna människor. Man borde ha en större tilltro till dem och ge dem möjlighet att diskutera och analysera olika moralläror utifrån olika aspekter. Jag tycker att karaktären på de frågor man får när man är ute i gymnasieskolor -- sådana besök sker ofta -- har ändrats sedan mitten av 80-talet. I slutet på 70-talet och början på 80-talet hände det t.o.m. att man fick beskäftiga frågor från ungmoderater om lånekonstruktionen och bidragen till varvsindustrin. Detta skedde på gymnasieskolan i Arvika av alla ställen. Sedan mitten av 80-talet tycker jag att frågorna mer och mer har blivit av existentiell karaktär. Jag tror inte att jag är ensam om den erfarenheten. Jag åberopar ingen vetenskaplig undersökning, men mot bakgrund av det ökade miljömedvetande, den ökade internationalisering och det ökande intresse för solidaritetsfrågor som man möter bland unga tonåringar i dag är det är klart att frågeställningarna får denna karaktär. I det perspektivet kanske det inte är särskilt lyckosamt att öka kursbaseringen i undervisningen. Man löper större risk för fragmentisering av kunskaperna. Från Vänsterpartiets sida tycker vi dessutom att det finns för litet erfarenhet och att det gjorts för dålig utvärdering av den programbaserade skolan. Det är ändå bara ett fåtal år sedan vi fattade beslut om att införa denna programbaserade skola. En del kommuner har först nyligen startat verksamheten och satt den treåriga gymnasieskolan i sjön. Det är litet svårt att avgöra när det är fråga om en kursutformad undervisning och utbildning och när det inte är det. Det är naturligtvis i hög grad definitionsfrågor. En alltför stor uppdelning, som kan leda till en fragmentisering, skulle som sagt också begå våld på den verklighet som omger oss, och den är ju komplicerad i dag. Jag är inte man att mot bakgrund av dagens politiska, ekonomiska och sociala situation våga sia särskilt mycket om framtiden. En del saker har väl utkristalliserats. Jag tror att försöken att ändå se helheten också skall prägla skolans verksamhet. En kursuppdelning som försöker efterlikna högskolans system ger ju inte precis känslan av uppnåendet av några pedagogiska höjder. Den erfarenheten har vi ju absolut inte av högskolan, men däremot av folkhögskolan. En annan kritisk synpunkt mot en kursutformning är att den, om den känns påtvingad, kan förta lärarens professionalitet. Det är som sagt svårt att riktigt förstå vad som avses och vad som är drivkraften bakom den mer kursutformade gymnasieskolan. Jag har erfarenhet av det gamla linjesystemet, och om jag tänker efter kommer jag naturligtvis på vissa moment där som jag skulle kunna beteckna som kursutformade. Det beror på hur vi kom överens om att vi ville ha undervisningen upplagd. Inom ramen för programmen -- och t.o.m. inom linjerna, vill jag hävda -- finns visst stora möjligheter till självvalda fördjupningar inom olika ämnen och kombinationer av kunskapsfält. Detta sägs i propositionen och i betänkandet. Att gå på och säga att skolan skall vara mer kursutformad vittnar egentligen om en ganska så institutionaliserad syn på undervisnings och bildningsprocessen. Det är helt enkelt klåfingrigt, herr talman. Låt dem i stället avgöra själva hur de vill lägga upp undervisningen och utbildningen. En annan intressant fråga i det här sammanhanget är vad som kommer att hända med klassen. Kommer klassen i allt högre grad att ryckas isär? Kommer klassen så att säga att luckras upp? Jag tror att det vore olyckligt. Olika rapporter och annat har på senare tid visat att klassen trots allt har en ganska stor social funktion för människor under de år då man begår gymnasiestudier. I tider av sönderfall och stora ekonomiska och sociala problem, arbetslöshet och annat tror jag att klassen för en del unga människor faktiskt kan vara ett socialt och moraliskt stöd. Det är inte svårt att tänka sig att det kan vara så. Det hade varit mer intressant att i samband med debatten om ett gymnasieskolebeslut här i kammaren utveckla frågan om hur gymnasieskolan i samarbete med t.ex. grundskolan bättre skulle kunna verka mot den sociala snedrekryteringen till högre studier. En gymnasieskola där kursutformningen så att säga dras ut in absurdum tror jag får en mer sorterande funktion gentemot speciellt dem som i dag i allt mindre grad, beroende på socialgruppstillhörighet, söker sig till högre studier.

Herr talman! Det framtida arbetslivet kommer att ställa allt högre krav på medarbetarnas kunskap och kompetens. Det kommer att vara av avgörande betydelse att vi som bor i det här landet är välutbildade och att vi har en bred kompetens. Det räcker med att se på den utveckling som sker i arbetslivet. Det framtida arbetslivet kommer att ställa högre krav på matematiska färdigheter men också på goda språkkunskaper. Den utveckling som vi ser i vår omvärld, den ökade internationaliseringen och den ökade integreringen, gör naturligtvis att också vi i Sverige kommer att blir mer konkurrensutsatta. Vi tror ibland att vi i Sverige, i Europa, USA och Japan har de långa utbildningarna. Det är vi i de här länderna som ser till att många människor går i grundskolan och gymnasieskolan, att man kan gå vidare till högre utbildning och forskning. Men så är det inte. Det finns mängder av u-länder som är på väg att bli i-länder och en del som i dag har blivit i-länder, där man kanske satsar mer pengar på skolan och ser till att fler går i gymnasieskolan, där man satsar mer på högre utbildning och mer på forskning. För att kunna klara den ökade konkurrensen gäller det att vi ser till att vi har en utbildning och en skola som håller måttet och ligger i världsklass. Vi skall nu diskutera gymnasieskolan. I den proposition som regeringen har lagt fram finns en hel del bra grundpelare i det här bygget, sådant som gör det möjligt för gymnasieskolan att bli ännu bättre än vad den är i dag. Det finns ett par delar i propositionen som jag särskilt vill nämna. Vi får nu en gemensam läroplan för de frivilliga skolformerna. Vi underlättar för kommunerna att skapa en mer kursutformad gymnasieskola inom programramarna. Vi underlättar för skolhuvudmännen att inrätta specialutformade program. Vi ändrar tiden till poäng. I det avseendet, Björn Samuelson, närmar sig gymnasieskolan högskolan. Vi får ett mål och kunskapsrelaterat betygssystem, där betyg sätts på avslutad kurs. Vi säger att eleverna bör ha en individuell studieplan. Vi lyfter också fram lärarna och deras professionalitet. När det gäller läroplanen har alla reformer för den frivilliga skolan utgått från principen att man skall möjliggöra ökad samverkan mellan olika utbildningar. För utbildningsformer som skall samverka bör det i så stor utsträckning som möjligt finnas gemensamma mål. Detta är bakgrunden till att regeringen föreslår att läroplanen skall vara gemensam för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Genom den gemensamma läroplanen uppnår man värdegrunden, och de övergripande målen, riktlinjerna och ansvarsfrågorna blir gemensamma för hela det frivilliga skolväsendet. Även om läroplanen och delvis också kursplanerna blir gemensamma för ett antal frivilliga skolformer, är det angeläget att de skilda uppgifter och förutsättningar som de olika skolformerna har kommer till uttryck i läroplanen. Jag kan i det sammanhanget konstatera att Socialdemokraterna så att säga har vänt på kuttingen. I de direktiv Göran Persson gav till Läroplanskommittén talas det ju faktiskt om att det skall finnas en gemensam läroplan för hela skolan. Men det är kanske lätt att säga en sak i regeringsställning och en annan i opposition. I propositionen föreslår regeringen ökade möjligheter för de kommuner som så önskar att övergå till en mer kursutformad gymnasieskola. Propositionen föreskriver inte precis hur en kursutformad gymnasieskola skall se ut eller när den skall införas, utan man räknar med de möjligheter till lokalt utvecklingsarbete som redan finns i dag. I det sammanhanget vill jag nämna att man på departementet har bildat en särskild arbetsgrupp, som bedriver ett antal lokala projekt mot en mer kursutformad gymnasieskola. Också Inger Lundberg borde ju veta att så är fallet. Det har under den debatt som har förts förekommit en rad missuppfattningar om innehållet i propositionen och vad regeringen menar med en mer kursutformad gymnasieskola. En del har sagt att regeringen kommer att driva en gymnasial diversehandel och att det blir som att gå till ett smörgåsbord. Detta är helt fel. Vad vi föreslår är att det ges större möjligheter att göra gymnasieskolan mer kursutformad, mer än vad den är i de nationella programmen. Eleverna skall läsa kärnämnena, och det skall finnas en genomtänkt plan för varje elevs studieprogram. De specialutformade program som en kommun erbjuder eleverna som valalternativ jämte de nationella programmen skall ha programmål. Det viktiga är att vi med denna proposition sänder signalen ut på fältet, att man skall starta lokala utvecklingsprojekt. Utifrån den erfarenhet som de ger kommer regeringen att återkomma med förslag till riksdagen. Vad vinner man då med denna process?

Jag måste ställa mig frågan: Vad har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mot detta? Sedan till det resonemang som både Inger Lundberg och Lena Hjelm-Wallén var inne på förut. Lena Hjelm-Wallén sade att det var en våldsam centralstyrning. Inger Lundberg använde uttrycket ofattbar centralstyrning. Det verkar som om Socialdemokraterna har vaknat upp med en rejäl baksmälla och inte kommer ihåg vad man har varit med och fattat beslut om dagen innan, i berusat tilstånd. Det är faktiskt efter de direktiv som Socialdemokraterna gav Skolverket 1991 som karaktärsämnen och även kärnämnen i många fall har blivit indelade i många korta kurser om minst 30 timmar. Det är dags att vakna nu! Det är litet dålig stil att skylla på den nuvarande regeringen. Däremot vill jag lyfta fram att vi i utskottet säger att det inte är något självändamål att kurserna i karaktärsämnena i de olika programmen skall vara korta. Vi ser gärna att de är längre i många fall. Jag tror att det är bra att regeringen tar till sig det. Det nämns också i propositionen. Det var en stor miss att man inte kopplade beslutet 1991 till ett nytt betygssystem. Man behöll det relativa betygssystemet. Om man delar upp ämnena i kurser skall man naturligtvis ha dels ett mål och kursrelaterat system, dels betyg på kursen. Socialdemokraterna är fullständigt ologiska när de säger att man skall ha terminsbetyg. Hur sätter man ett terminsbetyg om en kurs börjar i december månad? Det logiska är att man ger betyg när kursen är avslutad. Det föreslår också regeringen. Inger Lundberg talade om ett tillkännagivande. Jag tycker att det är bra att vi har varit överens om att en parlamentarisk kommitté skall tillsättas för att följa frågan. Det är framför allt viktigt att det är riksdagspartierna som gör detta. När man läser Socialdemokraternas motion förstår man också att det är nödvändigt att se till att även Socialdemokraterna får kunskap om vad de en gång föreslog riksdagen och vad riksdagen beslutade. Avslutningsvis vill jag ta upp en sak som är viktig, som vi sedan blev överens om. Det var att vi ändrade till ett poängsystem. Det som är positivt är att man kan gå igenom gymnasieskolan snabbare än på tre år men också långsammare. Med det förslag som regeringen lägger fram får vi också en gymnasieskola för alla. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Ulf Melin säger, som en direkt eller indirekt argumentation, att det handlar om det framtida arbetslivets krav, när vi talar om en större möjlighet till kursutformning. Jag vill säga att det framtida arbetslivets krav också handlar mycket om arbetslivets organisation. Det beror på vilka politiska och fackliga krafter som kommer att vinna gehör för sin syn eller sin organisationsmodell. Men man kan definitivt säga att nya och moderna arbetsplatser alltmer kommer att kräva en kompetens som innebär en helhetssyn, att människor inte bara behärskar en specialiserad del av en produktionskedja eller process. Det borde väl bli ännu tydligare, om vi inser att mycket av den framtida produktionen kanske inte handlar om produktion av enstaka detaljer eller varor utan om tjänsteproduktion och hela system av produkter. Jag förstår inte riktigt det som Ulf Melin säger. Det vore intressant om han kunde utveckla vilken analys som har gjorts för att hamna just där propositionen har hamnat när det gäller det framtida arbetslivet. Jag vill ta upp en annan aspekt som är intressant. Ulf Melin säger att detta innebär frihet för gymnasieskolorna. Man får välja och göra hur man vill egentligen. Är det möjligt för en gymnasieskola i en kommun att, om man så önskar, ha en helt temaorienterad undervisningsmodell, där man helt frångår kursutformningen?
Herr talman! Vår taletid har varit något begränsad i dag. Vi är uppsatta för 10 minuter, och det tycker jag är litet synd. Vad jag menar när jag talar om det framtida arbetslivet är att det kommer att ställas högre krav. Jag tror att Björn Samuelson och jag kan vara överens i det avseendet. Det kommer att ställas mycket högre krav på dem som arbetar -- på allmänna kunskaper men också på specialkunskaper inom yrken. Framför allt tror jag att det kommer att ställas högre krav på social kompetens. Just därför är det oerhört viktigt att se till att vi har en gymnasieskola som förmedlar alla dessa delar. För att skapa den är det, enligt min uppfattning, nödvändigt att lägga ut så mycket som möjligt av besluten till den enskilde eleven. Skolan skall se till att man kan skapa förutsättningar för alla elevers möjlighet till lärande. Jag kan tänka mig att gymnasieskolans program i vissa fall kan vara för snäva i det avseendet. För att möta t.ex. det lokala arbetslivets behov kan man då skapa specialutformade program. Låt mig ta upp en annan aspekt, som jag också tror är ganska viktig. Det är att klara den framtida försörjningen till industrin med goda medarbetare. Under lågkonjunkturen har visserligen många människor sagts upp. Men i framtiden kommer industrin att behöva fler tekniker. Samtidigt vet vi att det är få som söker till industriprogrammet. Vad jag kan se framför mig är att det lokalt skapas ett program där man kan ha med bra delar av karaktärsämnena inom det naturvetenskapliga/tekniska programmet och exempelvis industriprogrammet och därigenom få ''praktiska tekniker''. Det är viktigt att man kan utveckla sådant på de olika skolorna. Just därför har vi tillsatt en arbetsgrupp inom departementet som jag nämnde, som skall följa det lokala utvecklingsarbetet. Vi sänder signalen. Signalen kommer sedan underifrån. Sedan skall vi här i riksdagen ta ställning till det utvecklingsarbete som sker lokalt.
Herr talman! I vårt verkställande utskott har vi i dagarna fattat beslut om att vi behöver en ännu mer ökad satsning på forskning och utbildning. Våra bevekelsegrunder är att en ökad hänsyn till miljö och människor och en ökad förädling av de produkter som vi hämtar från naturen kräver ökad kompetens. Det kräver också en ökad förmåga att se sammanhang och att tänka i system. Jag vet inte om den här strukturen gynnar just en sådan tankebaneutveckling. Vi behöver fler tekniker och fler som väljer naturvetenskaplig-teknisk utbildning, sade Ulf Melin. Det var just därför som vi, när det gällde grundskolan tidigare, var fundersamma över överförandet av timmar från naturorienterande ämnen till samhällsorienterande. Det återstår dock ett problem, nämligen att motivera unga människor att studera och se bildningens värde. Det är svårt i dag med tanke på den verklighet med arbetslöshet som de kommer att mötas av. Den situationen är mycket allvarlig. Vi talar om att inte förslösa resurser, men det är precis det vi gör i dag med den mycket höga ungdomsarbetslöshet vi har.
Herr talman! Ulf Samuelson säger att man måste kunna se helheten. Det är viktigt. Jag tycker att det är angeläget att framhålla att vi just därför säger att kärnämnena ligger fast. Vi säger också att den programbaserade gymnasieskolan ligger fast. Man kan alltså inte välja från ett smörgåsbord. På den punkten är vi mycket tydliga. Som exempel på vad man kan tänka sig som specialutformat program nämnde jag tekniker. Jag tror att det är viktigt att vi ser till att skapa en gymnasieskola -- som ju ändå är en frivillig skolform -- med ett flexibelt system där vi kan behålla den studiemotivation som eleverna har. Skolan förkväver alldeles för ofta elevens törst efter kunskap genom att allt är så oerhört reglerat. Detta arbete syftar ju dels till att lyfta ned besluten på ett lokalt plan, dels till att ge eleverna möjlighet att påverka sina studier mer än vad de kan göra i dag. När det gäller ungdomsarbetslösheten och att kunna motivera ungdomar till studier vill jag säga att situationen naturligtvis är besvärlig. Sverige och västvärlden befinner sig i en lågkonjunktur som vi inte haft sedan före andra världskriget. Förutom alla andra åtgärder som regeringen vidtar för att underlätta för arbetsliv och näringsliv att anställa fler människor och för att skapa en tillväxt i vår ekonomi, tror jag att det är viktigt att man sänder signalen att utbildning alltid betalar sig. Ju mer välutbildade vi är och ju större kompetens vi har som nation desto större möjlighet har Sverige att klara sig i den ökade konkurrensen och den ökade internationaliseringen.
Herr talman! Det är bra att Ulf Melin talar så väl om den treåriga gymnasieskolan; samma gymnasieskola som han och moderata samlingspartiet motarbetade för ett par år sedan. Samma gymnasieskola som regeringen inte gav de utvecklingsresurser man borde ha givit för något år sedan. Men även en syndare kan bättra sig, och det är bra att vi nu är eniga om att det är viktigt att alla Sveriges ungdomar får chansen till den treåriga gymnasieskolan. Ulf Melin har hänvisat till Göran Persson när han tycker att regeringens beslut är tokigt. Regeringens beslut är tokigt oavsett vad Göran Persson gjorde eller inte gjorde. Vad den socialdemokratiska regeringen gjorde i sina direktiv i september 1991 var definitivt inte att beordra fram en uppstyckning av den svenska gymnasieskolan i en mängd småkurser. Det står i den skrivning som kommer från den dåvarande regeringen: Indelning av kurser i delkurser beslutas lokalt. Med den målstyrning som skall prägla den reformerade utbildningen för gymnasieskolan och komvux bör inte en central indelning i delkurser styra undervisningens organisation och uppläggning. I den mån indelningen av kurser i delkurser utarbetas av Skolverket skall dessa utgöra ett hjälpmedel för lärarna i deras arbete med att konkretisera program och kursmål till undervisningsmål. Delkurser får därmed status som servicematerial med dagens terminologi. Det vi hittills har sett av kursindelning innebär ett antal ganska stora kuser som väl står i linje med den dåvarande regeringens direktiv, men också en mängd småkurser som begränsar möjligheten till helhetssyn och begränsar möjligheten till flexibilitet. Ibland kan det med hänsyn till tillval etc. det har vi markerat i vår motion -- vara nödvändigt att göra den typen av kurser. Men viljan till kursindelning har överstigit förnuftet och innebär en allvarlig risk för centralstyrningen av skolan. Ulf Melin svarade inte på frågan om varför gymnasieskolan skall ha så stelbenta behörighetsregler. Varför skall det vara omöjligt för en elev som inte har godkänt i ämnena matematik, engelska och svenska att få tillträde till ett nationellt program? Varför skall man bygga upp trösklar när det inte är nödvändigt i varje enskilt fall? Utredningen om snedrekrytering till högre studier visar att ju fler trösklar och ju större svårigheter man skapar för elevernas val desto större är risken för snedrekrytering och desto större är risken att ungdomarna inte utnyttjar den kompetens de har.
Herr talman! Under den tidigare debatten i dag har socialdemokraterna ondgjort sig över att regeringen inte har försökt genomföra läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan i gott samråd. Man kan ju fundera över vilken princip ni hade när ni hade makten 1991 och genomdrev den nya gymnasieskolan. Om man hade haft den princip som ni har ondgjort er över i dag hade ni ju aldrig lagt propositionen. De invändningar vi hade var att man tog en mängd timmar från de nuvarande teoretiska linjerna och förde över dem till de tvååriga praktiska linjerna. Det var den principen vi vände oss emot. Vi har gjort en del nödvändiga justeringar av det förslag ni då lade. Vi fortsätter på den vägen. Jag noterar att Inger Lundberg måste tycka att en hel del av Göran Perssons förslag var ganska dumma, även om ni försöker krypa undan det ansvar ni har. I de direktiv som ni gav Skolverket står det bl.a.: Kursplanen anger mål för de kunskaper och färdigheter som eleverna skall uppnå i de enskilda kurserna. En kurs kan motsvaras av vad som i dag benämns ämne, men också kunskapsområde eller del av ämne och delar av flera ämnen. En kurs kan således vara såväl mindre som mer omfattande än dagens ämnen i gymnasieskolan och etapper i komvux. Ni sände ju signaler. Beslutet från 1991 innebar ju ändå att man skulle dela upp ämnena i kurser. Det tycker jag är bra, Inger Lundberg. Men vad beror det som ni kallar snuttifiering på? Jag vill påstå att man tillförde en del ämnen som inte fanns i propositionen och gav dem 30 timmar. Då var signalen att ämnen också kunde delas upp i 30 timmar. Den dåvarande regeringen hade ett ansvar för det, liksom Skolverket och även branscherna, som också var med om att påverka detta. Jag vill bara säga att det inom vissa program finns många korta kurser. Byggprogrammet är ett bra, eller dåligt, exempel på detta. Livsmedelsprogrammet har däremot många långa kurser. Vad vi nu säger är att detta skall ses över. För oss är det inget självändamål att alla kurser skall vara 30 timmar. I vissa, mera djupgående ämnen kan kurserna naturligtvis vara längre. När det gäller betygen vill jag säga att man med det förslag som Socialdemokraterna här lägger fram gör eleverna en björntjänst. Om man skickar in elever på program utan att de har de kunskaper som krävs lurar man dem, ingenting annat.
Herr talman! Vore det inte bättre att Ulf Melin erkände att han har ångrat sig när det gäller de treåriga gymnasielinjerna? Det fördes på den tiden en diskussion i utskottet och i kammaren om de teoretiska ämnenas ställning. En socialdemokratisk majoritet lyssnade och tog till sig opposition inom det egna partiet och från andra partier. Därav kom förändringar av bl.a. vissa teoretiska ämnen. Det gällde religionsämnets ställning och justeringar i språk och andra ämnen. De partier som ställde sig bakom gymnasiereformen var eniga om detta. Oavsett detta sade Ulf Melin och hans kamrater nej till den treåriga gymnasieskolan. De ville inte prioritera utbildningen på de yrkesinriktade gymnasielinjerna tillräckligt högt. Det är bra att de nu har ändrat sig. När vi talar om kurser som motsvarar ämne eller är i samma storleksordning som ett ämne kan Ulf Melin och jag vara överens. Men det som är farligt och som vi har vänt oss mot är risken för snuttifiering. Ulf Melin tar upp livsmedelsprogrammet som ett strålande exempel på långa, väl avvägda kurser. Jag vet inte om det verkligen är rimligt att man på central nivå slår fast en kurs för styckning av gris, en annan kurs för styckning av nöt och en tredje kurs för styckning av övriga djur. Det är mycket möjligt att det är ett bra hjälpmedel, en service, som Göran Persson säger i sitt yttrande. Men det är inte rimligt att centralt och nationellt slå fast den typen av låsningar. På några yrkesområden är det nödvändigt, med hänsyn till vissa behörighetsvillkor, men riksdagen får inte låsa det utvecklings och förändringsarbete som nu sker. Slutligen är det så, Ulf Melin, att det finns ungdomar som har blivit underkända i t.ex. matematik i årskurs 9. Skälen kan vara olika. Det kan bero på att man har mått dåligt, att man har haft svårt med något moment eller något annat. Det behöver inte vara så oerhört dramatiskt. Den unge pojken eller unga flickan har möjlighet att komma igen i det nationella programmet och ta igen det man har tappat. Man måste ha den möjligheten. Även om vi vuxna kan säga att det inte är hela världen om man får tentera i det underkända ämnet för att bli godkänd, kan det vara just sådana trösklar som är så dumma. Vi socialdemokrater vill inte ha en skola som formellt stänger ute någon, utan att den enskilde själv har fått ta ställning till vad hon eller han kan, vill eller orkar.
Herr talman! Jag hann inte med allt i min förra replik, och jag skall försöka att avsluta den först. Det gäller just det som Inger Lundberg nämnde nu sist, varför vi säger att man måste vara godkänd i matematik, svenska och engelska. Det beror på att vi gör eleverna en björntjänst om vi skickar in dem i program som vi vet att de inte kommer att klara av. Vår lösning är ju att vi nu ser till att eleverna har möjlighet att komplettera sina betyg när de har lämnat grundskolan. En elev har alltså full möjlighet att komplettera sina betyg, för att sedan gå i ett nationellt program. Ni socialdemokrater vill ju ofta både det ena och det andra. När jag läser er motion ser jag att ni i princip håller med oss om att ribban måste höjas. Men det gäller kanske också i vissa avsnitt att ha en och annan reservation. Sedan vill jag ta upp frågan om den s.k. vitboken. Har Skolverket verkligen gjort det här på eget bevåg? Nej, det har man naturligtvis inte gjort. Man har självfallet fått direktiv från regeringen. Sedan har branscherna haft ett inflytande, som jag sade, och det är bra. Men signalen från regering och riksdag vid den tidpunkten var 30 timmar. Både regeringen och utskottet säger att det finns anledning att se över det här och kanske förlänga en del av kurserna. När det gäller det treåriga gymnasiet har vi sagt att vi ställer upp på gymnasiereformen. Vi har sagt i regeringsdeklarationen att den ligger fast. Men jag tror också att man framöver måste fundera litet på om det är rimligt att alla elever går tre år i gymnasieskolan. Vissa kanske behöver två år, medan andra behöver fyra år. Jag tror att det kommer att krävas en viss flexibilitet. Vi vet att en hel del elever är skoltrötta när de lämnar grundskolan. Det finns inget alternativ till gymnasieskolan. För de eleverna kanske man i vissa fall måste tänka sig en något annorlunda struktur. Även de tankegångar som nu torgförs möjliggör den aktuella propositionen.

Herr talman! Ulf Melin sade att Göran Persson har sagt att man skall ha en gemensam läroplan för de frivilliga utbildningarna. Jag har inte frågat Göran Persson om bakgrunden till det förslaget, men jag vill trots det framföra följande synpunkter när den borgerliga regeringen nu har arbetat fram sitt förslag. Vi socialdemokrater kan inte acceptera att det blir en gemensam läroplan för de frivilliga skolformerna. Har vi då någon anledning att tro att en gemensam läroplan innebär att vuxenutbildningen får stå tillbaka? Ja, tyvärr är det så. Går man tillbaka i riksdagsprotokollen kan man klart utläsa att främst Moderaterna, men tyvärr även Folkpartiet, har lagt fram förslag som är riktade just mot vuxenutbildningen. Man ser dessutom hur den borgerliga regeringen har handlagt frågan, och det finns ingenting som tyder på att den inställningen har ändrats. Lägger man därtill det alltmer kärva klimat som kommunerna lever i, kan man befara att de signaler som regeringen skickar ut innebär att komvux får stå tillbaka gentemot den gymnasiala ungdomsutbildningen. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att slå vakt om den kommunala vuxenutbildningens särskilda prägel, som en utbildning för vuxna medborgare. Att det i dag finns olika läroplaner är ingen tillfällighet. Det är i stället effekten av ett långt och intensivt arbete, som har belönats rikligt. Det gäller de elever som har haft förmånen att få en utbildning, men även det svenska samhället, som på det sättet har fått fler välutbildade medborgare. Vi har under flera årtionden betraktats som vuxenutbildningens världsmästare. Det är en inofficiell titel, som vi skall vara mycket rädda om. Vi gör det bäst genom att ha kvar de skilda läroplanerna. Varför då, kan man fråga sig. Jo, under de år som har gått har komvux utvecklat en speciell vuxenpedagogik som är anpassad till de vuxnas förutsättningar, förkunskaper, behov och önskemål. Den tar hänsyn till att vuxna har erfarenheter av arbets och samhällsliv och att vuxna kan och måste organisera tillvaron, eftersom de alltid har flera roller att spela, i familjen, på arbetet och i föreningslivet. Detta innebär i sin tur att de vuxna i högre grad än de unga måste arbeta mer målmedvetet och koncentrerat med sina uppgifter. Inom komvux finns också den grundläggande vuxenutbildningen. Den passar inte att inordna i en läroplan som också skall gälla för ungdomsutbildning på gymnasienivå. När det gäller vuxenutbildningen är pedagogiken och vuxenanpassningen något som tillämpas oavsett nivå. Därför passar de olika delarna av komvux mycket väl in i en gemensam läroplan för komvux i dess helhet. Det finns i dag fortfarande ca 800 000 vuxna som inte har grunskolekompetens. Ytterligare flera hundratusen saknar gymnasiekompetens. Till detta kommer att tiotesentals elever lämnar ungdomsskolan utan nödvändiga baskunskaper. För alla dessa människor behövs den kommunala vuxenutbildningen även i fortsättning. Också den speciella kompetensen och pedagogiken behövs. För att vi skall kunna vara säkra på att få behålla det här måste det finnas en egen läroplan för komvux. Vi anser därför inte att de nu skilda läroplanerna för å ena sida gymnasial ungdomsutbildning och å andra sidan kommunal vuxenutbildning bör ersättas med en gemensam läroplan för gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux, SSV, sfi och särvux. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till socialdemokraternas reservation i mom. 1.
Herr talman! Man kan säga att de direktiv som Göran Persson gav till Läroplanskommittén kunde delas upp i två delar. Det skulle finnas en gemensam läroplan för barnomsorg och grundskola -- det gick alltså bra att ha en gemensam läroplan för dem som var mellan 1 och 16 år. Dessutom sade han att det skulle vara en gemensam läroplan för gymnasieskolan och komvux. Nu har Socialdemokraterna, som sagt, ändrat uppfattning. Det går bra att säga en sak i regeringsställning och en annan i oppositionsställning. Jag måste göra en reflexion. Det kan alltså vara en gemensam läroplan för dem som är mellan 16 och 19 år. De flesta som i dag går på komvux är 20--23 år. De kan inte omfattas av samma läroplan. Det måste finnas en separat läroplan som inte gäller de andra. Jag har svårt att få den ekvationen att gå ihop. Det viktiga är väl ändå att det i läroplanen står vilka mål som skall nås, vilka målen för kursplanerna är, vilka värdegrunder som gäller m.m. Oavsett om man läser in en gymnasiekurs på komvux eller på gymnasieskolan måste målen och värdegrunderna vara lika. Socialdemokraterna är emot detta av rent populistiska skäl. Det handlar inte om någonting annat. I propositionen framhålls att det skall vara samverkan mellan gymnasieskolan och komvux. Detta sägs även i reservationen. Det är viktigt att man samverkar mellan de olika utbildningsformerna, framför allt i små kommuner. På det sättet ser man också till att det blir en större bredd på de utbildningar som finns. Det ökar möjligheterna både för vuxna och ungdomar att läsa det som de själva vill. I läroplanen skall det givetvis kunna vara olika mål för komvux och gymnasieskolan. Det är klart att man kommer att framhålla att det i vissa avsnitt krävs olika pedagogik. För mig är det självklart att det kommer att vara så. Det står faktiskt också så i propositionen. Det är inte läroplanen som styr om det finns ett utbildningsutbud i en kommun eller inte. Det är inte läroplanen som styr om man i en kommun gör besparingar eller inte. Det som styr är den ekonomiska verkligheten. Krister Örnfjäder och hans partikamrater borde tänka efter vad orsakerna till den verkligheten är.
Herr talman! Det kommer ett tillfälle senare då vi får anledning att diskutera budgeten för nästkommande budgetår. Då får vi föra diskussionen om vem som är orsak till vad. Annars tror jag att vi missar målet i den här debatten. Jag förstår i och för sig att Ulf Melin vill glida över i en diskussion som handlar om någonting helt annat än det som vi i dag diskuterar. Till en början vill jag säga att jag inte delar uppfattningen att den övervägande delen av de studerande på komvux är 20--21 år. Den bilden har inte jag av vuxenutbildningen i Sverige. I min bild är medelåldern betydligt högre. Jag har uppfattningen att man kommer att använda detta tillfälle till att samköra gymnasieutbildningen för ungdomar med utbildningen för dem som är litet äldre. Då riskerar man att hamna i en situation där pedagogiken för de yngre kommer att ta överhanden. Det kan i sin tur innebära att de som vuxenutbildningen egentligen avser inte har något alternativ kvar. Vi måste göra allt för att inte råka i en sådan situation, inte minst med tanke på den sysselsättningssituation som vi för närvarande har. Jag hoppas naturligtvis att den så småningom skall förändras. Nu är det som det är med den saken. Vuxenutbildningen har en funktion att fylla även i en framtid då det inte är hög arbetslöshet. Det finns ändå ett stort behov av att vidareutbilda människor som på grund av den snabba utvecklingen annars riskerar att inte hänga med på arbetsmarknaden. Det är därför som jag argumenterar för att den här pedagogiken skall behållas. Ulf Melin får ursäkta, men för närvarande bekymrar det mig inte så mycket vad Göran Persson sade 1991. Jag utgår från förhållandena 1993. De förhållandena känner jag bäst till. Jag var inte ens med vid den tidpunkt då Göran Persson lade fram detta förslag. Jag yrkar naturligtvis fortfarande bifall till vårt förslag.
Herr talman! Krister Örnfjäder bryr sig inte om vad som sades 1991. Nu är det 1993. Det visar ganska väl med vilken långsiktighet Socialdemokraterna för sin politik. Perspektivet sträcker sig alltså inte ens över två år. Det är ganska fantastiskt. Krister Örnfjäder säger att man, om det nu blir en gemensam läroplan för komvux och gymnasieskolan, kommer att använda det tillfället till att göra besparingar. Jag tror faktiskt inte det. Bara för att det råkar finnas en gemensam läroplan innebär det inte att det skulle bli så. Man skulle kunna vända på steken. Krister Örnfjäder nämnde i sitt inledningsanförande de besparingar som nu görs inom den kommunala vuxenutbildningen -- de kan i och för sig ibland ifrågasättas. Mot den bakgrunden kan man fråga: Hur kan det komma sig att dessa besparingar görs nu, när det finns en läroplan för komvux, en annan för gymnasieskolan och en tredje för grundskolan? För mig förefaller resonemanget vara något ologiskt. Jag tror också att vuxenutbildningen kommer att spela än ännu större roll i framtiden. Det är vi överens om. Jag tror att kraven på både kunskap och kompetens, precis som jag sade i mitt inledningsanförande, kommer att vara ännu högre framöver. I Sverige finns det ganska många människor som är kortutbildade. De har bara folkskoleutbildning. Det rör sig om ungefär 800 000 människor. Sett i det perspektivet kommer vuxenutbildningen att spela en stor roll framöver. Det vi talar om i propositionen är ändå att man skall ta till vara resurserna på ett effektivt och bra sätt. I de fall då grupperna är små skall man ta till vara möjligheten att samläsa osv. Då utnyttjar man resurserna på det lokala fältet på ett bra sätt. Jag vill bara säga att det för mig och för regeringen inte är något självändamål att man skall slå samman komvux och gymnasieskolan i de fall där man har undervisningsgrupper och volymen är så pass stor att man inte behöver göra en sammanslagning av andra skäl. I sådana fall skall man självfallet få läsa bland sina egna.
Herr talman! Jag vill bara påpeka än en gång, vilket Ulf Melin också mycket riktigt gjorde, att vi har sagt att man skall samverka. Det råder således ingen motsättning här. Det resonemang som Ulf Melin fann fullkomligt ologiskt är i stället fullkomligt logiskt. Man har påbörjat den akt som jag tidigare befarat. Man har börjat spara pengar på komvux till förmån för den andra verksamheten. Men när man nu skall slå ihop verksamheterna gör man det helt legalt att fortsätta med den trenden. Det tror jag vore mycket olyckligt. På det här sättet vill vi göra en markering där vi talar om att komvux har sin linje och sitt behov. Vi värnar om den verksamheten. Att det har lyckats så otroligt väl är naturligtvis ytterligare ett argument för att man skall behålla verksamheten på samma nivå som i dag.

Herr talman! Låt mig ägna mig åt litet innantilläsning. Krister Örnfjäder påpekade att bl.a. Folkpartiets historia är något solkig när det gäller ansvaret för komvux. Han sade att han hellre ville diskutera läget år 1993. Då gör vi det. Jag vill citera följande ur UbU2 som vi just nu diskuterar: ''Utskottet vill framhålla den svenska kommunala vuxenutbildningens unika ställning, sedd i ett internationellt perspektiv. Enligt utskottets mening är det viktigt att bevara den särskilda kompetens och prägel som komvux har genom att vara en speciell utbildningsform för vuxna medborgare, inte minst kvinnor. Särskilt viktig är komvux kompensatoriska uppgift dvs. att ge möjlighet för vuxna människor med begränsad utbildning att komplettera och uppdatera denna.'' Med förlov sagt, Krister Örnfjäder, är detta en bättre skrivning än den ni har i er reservation. Herr talman! Jag tänker tala litet om den flexibilitet som vi nu har byggt in i den nya gymnasieskolan. Att kunna bestämma över sin egen utbildning är att kunna bestämma över sin egen framtid. Först när man bestämmer själv kan man också förväntas ta ansvar. En skola som är starkt reglerad utan elevinflytande blir per definition en skola där man knappast kan förvänta sig att elever tar något större ansvar för sin skolgång. Dagens gymnasieelever är väl skickade att ta ansvar själva. Det krävs dock att skolan är tydlig och klar över att man faktiskt överför ansvar till den enskilde eleven. Det ställer stora krav på att t.ex. studievägledningen fungerar bra och att universitet, högskolor och företag är tydliga när de ställer sina krav. En mer kursutformad gymnasieskola ställer också större krav på lärare och skolledning. För att unga människor skall kunna ta ansvar krävs att skolan förmår att ta till vara en ung människas inneboende kraft. Om ingen lyssnar på vad man har att säga utvecklar man knappast någon förmåga att ta ansvar. Utan en möjlighet att välja mellan olika kurser skulle valfriheten minska drastiskt. Jag tycker att man skall se programmen som korgar där man plockar åt sig olika kurser. Ramen är densamma för alla som har valt samma program, men det faktiska innehållet kan skilja sig ganska mycket. Dessutom har man stor möjlighet att tenta av kurser om man av någon anledning redan har stor kunskap. Det gäller exempelvis elever som har varit utomlands och fått en god kunskap i engelska, tyska eller något annat språk. Det gör att man kan klara av gymnasiet på kortare tid eller att man kan läsa litet fler kurser. Valfrihet och självbestämmande handlar dock inte bara om att man själv skall få välja utbildning och kurs. Det handlar också om att man skall ha ett reellt inflytande över undervisningen. Man har fortfarande inte kommit särskilt långt i medbestämmandet i den svenska skolan. Inte ens på gymnasienivå, där en del av eleverna faktiskt är myndiga, känner eleverna att de kan påverka undervisningens innehåll särskilt mycket. Det finns framför allt mycket tänkvärt att läsa i rapporten från riksdagens revisorer från förra året. Om eleverna skall kunna ta till vara möjligheterna till större inflytande krävs att skolan uppmuntrar till ett mer självständigt arbete från elevernas sida. Gymnasieskolan är fortfarande alltför lik grundskolan i den meningen att undervisningen är lärarledd från katedern. Det självständiga arbetet där den enskilde eleven tar ett eget ansvar är fortfarande alltför sällsynt. Gymnasieskolan har också ett stort ansvar att uppmuntra självständigt arbete för att på så sätt förbereda för fortsatta studier. Att gå från gymnasiet till högskolan innebär ofta en chock. Gymnasiet är hårt styrt. I högskolan får man däremot ta ansvar för sin utbildning från första stund. Skillnaden skapar ofta stora problem för den enskilde som på ett mycket hårt sätt får lära sig hur verkligheten ser ut. Här tror jag att specialarbetet kan fylla en viktig funktion. När vi nu återinför betyg på specialarbetet tror jag att statusen på specialarbetet kommer att höjas. Detta kan vara en brygga över till ett annat arbetssätt. Att ge möjligheter till utbildning för alla är främst en fråga om individens möjligheter att skapa ett eget liv utifrån egna förutsättningar. Samtidigt är det en fråga för hela samhället. I framtiden kommer det att krävas alltfler välutbildade människor för att vi skall kunna utveckla vårt näringsliv och därmed vår välfärd. Arbetslösheten utgör en stor del av dagens gissel. Det är en arbetslöshet som beror på att antalet arbeten som inte kräver en särskild utbildning har minskat drastiskt. Vi vet också att antalet okvalificerade jobb kommer att minska drastiskt även i framtiden. Om vi inte ser upp riskerar vi att få en hög arbetslöshet bland outbildade ungdomar samtidigt som företagen letar efter välutbildad arbetskraft. Vi kommer att få problem med både arbetslöshet och arbetskraftsbrist samtidigt. Om vi skall klara av att motivera ungdomar som kanske är skoltrötta och som inte känner för att plugga mer, så krävs en mycket stor flexibilitet. Kursutformningen är ett steg på vägen, men det räcker inte. Skolan måste också lyckas motivera elever att läsa utbildningar som de kanske i förstone inte tänkt sig. Detta gäller inte minst flickorna. Många lever i villfarelsen att matte och naturvetenskap inte är något för dem. Skolan gör mycket litet för att ta flickorna ur den villfarelsen, vilket leder till att många platser vid det naturvetenskapliga programmet nu gapar tomma runt om i landet. Alldeles för få väljer denna inriktning. Det gäller alltså särskilt flickorna. Jag tror att man i ett kursutformat system kan skapa ''preparandkurser'' som kan visa hur ett naturvetenskapligt ämne fungerar. Dessa kurser kan skapa ett intresse hos både pojkar och flickor som tidigare inte alls hade tänkt ägna sig åt ett sådant ämne. Den något mer kursutformade gymnasieskolan tror jag bara är ett steg på vägen mot en individanpassad gymnasieskola. Elevernas egna önskemål måste bli än mer vägledande. På sikt bör helt individuella studieplaner införas, där det obligatoriska momentet begränsas till ett baspaket av ämnen. Resten skall den enskilde eleven välja själv. Jag tycker att Ingenjörsvetenskapsakademien har en mycket intressant skrivning i sin serie Agenda 2000, där man talar om en mera generell gymnasieexamen som en kontrast till den mycket strikta uppdelning vi i dag har. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i sin helhet.
Herr talman! Christer Lindblom läste upp en skrivning om vuxentubildning som han tyckte var bättre än socialdemokraternas reservation. Jag tycker naturligtvis att vår skrivning är bättre. Det ligger i sakens natur. Samtidigt tycker jag att Christer Lindblom naturligtvis gör rätt i att hålla på det som han själv står bakom. Jag vore ytterst tacksam om han samtidigt kunde hjälpa till att se till att det här förverkligas.
Herr talman! Ja, Krister Örnfjäder, det skulle jag också önska att jag kunde. Men vi kan inte utfärda ett antal påbud härifrån riksdagen som skall styra den kommunala ekonomin. Det är naturligtvis ett mycket stort problem ute i kommunerna i dag att man tvingas spara på mycket viktiga sektorer. Inte minst i den kommun där vi just nu befinner oss har t.ex. komvux råkat ganska illa ut. Jag menar, precis som Ulf Melin sade tidigare, att oavsett hur vi formulerar våra centrala dokument och oavsett om vi delar upp läroplanen för de olika skolformerna i en läroplan för komvux och för de övriga formerna kan vi aldrig garantera komvux existens. Däremot menar jag att det är viktigt att alla våra partiföreträdare ute i kommunerna skaffar sig en kunskap om vad komvux faktiskt är och att komvux själv marknadsför sig som den mycket väsentliga skolform den faktiskt är.

Herr talman! I kväll diskuterar vi och i morgon skall vi besluta om en ny läroplan för gymnasieskolan. Ett gediget arbete från Läroplanskommitténs sida, en omfattande remissomgång och ett brett beredningsarbete ligger till grund för den proposition och det utskottsbetänkande vi har framför oss. De flesta med mig har säkerligen fått en hel del synpunkter och förslag från både aktiva inom skolan och från en hel del människor utanför. Detta understryker, tycker jag, den vikt och den betydelse man sätter på vår svenska skola. Det är ur denna diskussion, som varit värdefull och konstruktiv, som förslag och överväganden vuxit fram till en läroplan för den frivilliga skolan, dvs. gymnasieskolan som samlingsbegrepp, en läroplan för en ny tid, en tid som vi kallar framtiden. Slut är den tid då man trodde att det gick att kommendera fram en viss sorts utbildning och en viss sorts kunskap genom centralt fastställda former. I dag ställs utbildning och kompetensutveckling inför helt andra frågor än när riksdagen senast fattade beslut om läroplaner. Det har sagts, och det förtjänar att sägas igen, att vi lever i ett föränderligt samhälle. Det ställer naturligtvis stora krav, både på oss som politiker och på dem som verkar inom skolan. Centerns utbildningspolitik har alltid utgått ifrån decentralisering. Jag ser med tillförsikt an den framtid vi nu går till mötes. Med denna nya läroplan har vi tagit stora steg för decentralisering, där det aktiva, det professionella, ges ett betydligt större inflytande över hur man väljer att utforma undervisningen, vilket stoffurval man gör och vilka arbetsmetoder man använder. Det är min bestämda uppfattning att detta är ett av de viktigste besluten som vi fattar vad gäller den framtida skolans utformning. Det är i verklig mening en decentralisering och ett erkännande av dem som arbetar inom skolan. I denna föränderliga tid vet vi att elevernas behov, intressen och förutsättningar varierar. Med en mer kursutformad gymnasieskola får eleverna möjlighet att i större utsträckning välja den utbildningsväg som de bäst anser tillgodoser deras intressen och behov. En god och likvärdig utbildning för alla elever oavsett social, ekonomisk och geografisk bakgrund är för mig en hörnpelare i svenskt utbildningsväsende. Alltför ofta ställs detta som motsättning till decentralisering. Så är inte fallet, vilket propositionen och utbildningsutskottets betänkande med förträfflighet visar. Vi skall ange de mål och riktlinjer som vi ställer för skolan. Hur man sedan fyller dessa ramar med innehåll är en bedömning som bäst görs lokalt i samspel mellan lärare, elever och avnämare. Jag vill understryka vikten i den utbildningsreform som vi nu genomför. Kunskap är inte något statiskt. Kunskap är inte heller något statiskt för den enskilde. Kunskap förändras och ombildas i allt högre takt i det som vi kallar kunskapssamhället. Nya rön och landvinningar inom vetenskapen kommer fram. Arbetsmetoder och arbetsorganisation förändras över tiden. Detta ställer naturligtvis nya krav. Här är goda baskunskaper av vikt för att den enskilde snabbt skall kunna ta åt sig och använda nya kunskaper i det praktiska arbetslivet. Men även för de elever som lämnar gymnasieskolan i dag och framöver finns det utmaningar som min generation inte ofta ställts inför. Det påstås i dag att vi i snitt byter arbete tre gånger under vår yrkesverksamma ålder. En utbildning är inte någonting som är fixt och färdigt när vi lämnar skolan. Allt pekar på att vi måste ha förmåga att inhämta och tillämpa nya kunskaper. Det kan bero på att man förändrar sina arbetsuppgifter eller att arbetsorganisationen förändras. Huvudsaken är att våra ungdomar har en grundläggande insikt och handlingsberedskap för nya utmaningar. Framtidens skola måste ha ett bildningsideal som inriktning, ett bildningstänkande som utgår från kunskap såsom kunskap att söka kunskap. Jag vill bara kort beröra några punkter där det känns viktigt att framhålla min och mitt partis åsikter. Jag upplever och uppskattar att man åtminstone vad gäller gymnasieskolan har kunnat fatta beslut i någorlunda stor enighet. För min del kan jag inte inse poängen med socialdemokraternas krav på skilda läroplaner. Jag kan inte förstå er argumentation. Självfallet behöver det vara gemensam värdegrund, övergripande mål och riktlinjer och en ansvarsfördelning för hela det frivilliga skolväsendet. Frågan om undervisningens uppläggning, tidsplanering och inlärningsmetoder kommer självfallet att variera mellan gymnasieutbildningen och komvux. Men detta är ju frågor som inte skall regleras centralt. Det ankomer, som jag nämnt tidigare, på dem som verkar i skolan. Kraven på att anpassa pedagogik och metodik till skilda elevgrupperns förutsättningar och efter deras behov kvarstår alltfort, vad jag kan se. Jag anser att utskottet klart har belyst detta och klart belyst vuxenundervisningens specifika former. För egen del vill jag framhålla och understryka den vikt och den betydelse som komvux har haft och kommer att ha i vårt skolväsende. Komvux fyller en viktig funktion för att ge människor en möjlighet att komplettera och uppdatera sina tidigare utbildningar. Komvux är en viktig utbildningsform, inte minst för att ge människor en andra chans. Vidare känns det oerhört lättande med det klargörande utskottet gör vad gäller studie och yrkesvägledning i gymnasieskolan. Från Centern såg vi till att det finns en studie och yrkesvägledarexamen. Vi framhåller alltfort de behov som finns, inte minst med tanke på de krav som en mer kursutformad gymnasieskola och en decentralisering av högskolan ställer. Det behövs kvalificerad personal inom detta område, en personalgrupp som med formell vägledning kan hjälpa elever att hitta rätt i sina utbildnings och yrkesval. Till sist vill jag framhålla vikten av att vi i en läroplan betonar vårt kulturarv och våra grundläggande normer och värden. De etiska frågorna är och kommer att bli allt viktigare framöver. Medvetenheten och kunskapen om vårt kulturarv ger en trygghet och en identitet som är grundläggande för att förstå och leva sig in i andra människors och andra kulturers värderingar och kulturella mönster. Skolan har en viktig uppgift i att förklara våra normer och värderingar och om hur dessa har vuxit fram i vår kultur. Kristen etik och västerländsk humanism har en central plats i vår kultur och är centrala som den etiska kompass vi önskar ge den uppväxande generationen, dvs. vår framtid. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Birgitta Carlsson var mycket vältalig om decentralisering av ansvar, men kommer såvitt jag förstår att rösta för en centralisering av beslut när det gäller gymnasieskolans utveckling. På en punkt kommer hon förmodligen att rösta för en stark decentralisering, dvs. frågan skall vara utsatt för lokalt godtycke. Det gäller frågan om utbildningen i svenska 2. Där har Birgitta Carlsson, precis som övriga borgerliga ledamöter, sagt nej till en speciell kursplan. Jag uppskattar Birgitta Carlssons mycket tydliga markering av vuxenutbildningens betydelse. Jag har upplevt under riksdagsarbetet att Centern och Socialdemokraterna står varandra mycket nära, dvs. vi ser behovet av att successivt under livet få del i kompetensutveckling. Men det är inte märkligt om vi socialdemokrater känner viss osäkerhet -- som Krister Örnfjäder tidigare har varit inne på -- var regeringen som helhet står, inte minst gäller detta den diskussion som rör sig kring Studiestödsberedningens förslag om en 40-årsgräns för vuxenstudiestöd. Vi upplever att det är oerhört viktigt att riksdagen som helhet gör mycket klara markeringar av behovet av vuxenutbildning. Vidare är det viktigt att skapa pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att vuxna skall ha möjlighet till den kompetensutveckling som Birgitta Carlsson har talat om och som är så viktig.
Herr talman! Inger Lundberg tog upp detta att vi är både för decentralisering och för centralisering. Jag anser inte att de förslag vi lägger fram innebär en centralisering. Men om det i några del skulle vara så, beror det på att det finns tillfällen då det är tvunget att centralisera för att kunna decentralisera inom andra grenar. Vidare tog Inger Lundberg upp frågan om svenska 2. Vi ifrågasätter inte ämnet eller tror att det är ett ämne som kan hanteras hur som helst. Vi är medvetna om att alla de människor som måste ta del av denna undervisning ligger på så olika nivåer. Varje skola som skall ta hand om de elever som skall tillägna sig denna undervisning måste se till att undervisningen läggs upp på sådant sätt att eleverna får den kunskap de behöver i svenska språket. Jag tror inte, vilket Inger Lundberg tror, att det är tvunget att ha denna särskilda kursplan. Jag tror på kommunernas förmåga att tillägna de elever som behöver kunskapen på annat sätt. Vidare har vi frågan om vuxenstudiestöd. En utredning har tillsatts, men inga förslag har lagts fram än. Men vi hoppas och tror på att det skall även i fortsättningen vara möjligt för vuxna att studera och klara sig ekonomiskt.
Herr talman! Birgitta Carlsson senaste uttalande jämfört med utbildningsministerns uttalande i kammaren för någon vecka sedan gör att jag hoppas att det är Centern och inte Moderata samlingspartiet som kommer att ha inflytande över hur förslaget till studiestöd skall utformas i den slutliga propositionen. I fråga om svenska 2 har det kommit massiva protester från hela Utbildningssverige. Det har inte bara skett när propositionen presenterades utan också när utskottets ställningstaganden har tydliggjorts. Det gäller också sedan departementet gått ut och markerat sitt synsätt. Det är inte fråga om en allmänt yvig opinion som är bekymrad, utan det är universiteten, lärarorganisationerna och övriga som skall hantera svenska 2. Jag har pratat mycket om svenska 2, men det är för att jag tycker att det är ett utomordentligt viktigt ämne. Jag tror också att risken är väldigt stor att ämnet tappas bort. En professor skrev i en skrivelse till utskottet att det är skillnad på om det i en kursplan som har karaktären av en förordning markeras betydelsen av svenska 2, eller om det sker i någon form av kommentarmaterial från Skolverket. Verket har å sin sida markerat betydelsen av språket. Det har gjorts i den gedigna rapporten om elever med annat hemspråk än svenska. Där görs följande slutsats. Eftersom svensk språkfärdighet i denna såväl som tidigare grundskoleformer har visat sig så betydelsefull för framgång i studierna, är det en konsekvens att man bör satsa på svenska så tidigt som möjligt och se till att elever som har svenska som andra språk får denna undervisning. Det är sannolikt så att en hel del invandrarlever och deras föräldrar överskattar sin kompetens i svenska och inte gärna vill delta i undervisning av svenska som andra språk. Skolan och skolhuvudmännen i landets kommuner måste ta sitt ansvar och identifiera det behov som finns av undervisning i svenska som andra språk och organisera undervisningen därefter. Det är mycket klara krav. Det är beklagligt att riksdagen inte har kunnat vara lika tydlig, och det är beklagligt att regeringen inte har förstått att en kursplan i svenska som andra språk har både ett stort symbolvärde och ett stort sakligt värde.
Herr talman! Jag har också tagit del av det material som Ingrid Lundberg har fått. Förmodligen skickas en hel del till oss som sitter i utskottet. Jag har själv jobbat som skolpolitiker i en kommun med många invandrare. Jag har haft kontakt med lärare som jobbar inom detta området och som inte ser en så stor fara i detta som Ingrid Lundberg. Kursplaner finns i svenska. Målet är att varje individ som kommer hit skall lära sig svenska så fort som möjligt. Med den kunskap och erfarenhet jag har från min egen kommun och från andra lärare jag har pratat med, är jag övertygad om att man kommer att göra sitt allra bästa för att de människor som kommer hit och behöver läsa svenska även i fortsättningen skall få göra det på ett bra sätt.

Herr talman! Från kristdemokraternas sida ser vi det som en klar fördel att vi nu har fått en gemensam läroplan för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux. Vi tycker också att det är bra att värdegrunden, de övergripande målen och riktlinjerna och ansvarsfrågorna blir gemensamma för hela det frivilliga skolväsendet. Jag kan inte låta bli att uttrycka en stilla undran när jag säger att vi ställer upp på värdegrunden och den syn som regeringen har uttryckt i sin proposition. Samma sak gällde diskussionen om UbU1. Att detta skulle åstadkomma ett sådant rabalder när frågan enbart tas upp i ett särskilt yttrande är ägnat att förvåna -- om man har någon logisk slutledningsförmåga. Den gemensamma läroplanen ger stora möjligheter till samverkan över gränserna. Detta är angeläget inte minst i mindre kommuner. I större kommuner finns det däremot möjlighet att, precis som i dag, ha särskilda undervisningsgrupper för vuxna. Kommunerna är enligt skollagen ålagda att erbjuda vuxna gymnasial utbildning som svarar mot deras behov. Kds ser med tillfredsställelse att gymnasieskolan blir inom ramen för programmen mer kursutformad. Fördelarna är uppenbara när det gäller den ökade valfriheten och flexibiliteten. Eleverna får större möjlighet att påverka sin utbildning när det gäller valet av kurser efter egen intresseinriktning. Förhoppningsvis skall detta öka studiemotivationen. Det är en stor fördel att den studerande själv kan bestämma takten i sina studier, eftersom tiden tre år bara är att se som en normaltid. Detta blir möjligt med hjälp av ett system med gymnasiepoäng, som motsvarar det minsta antalet undervisningstimmar som eleven garanteras enligt timplanen. Den större flexibiliten innebär också fördelar för kommunerna, som kan ta hänsyn till lokala möjligheter och behov. Det påpekas i propositionen att ingen kurs bör omfatta mindre än 30 undervisningspoäng. För de omfattande ämnen där en uppdelning i kurser kan vara lämpligt, är det förmodligen lämpligt med en uppdelning i kurser som är mer omfattande än 30 poäng, kanske t.ex. 50. Det påpekas med rätta att 30 poäng i flertalet fall är en alltför liten omfattning för att eleverna skall få djup och sammanhang i sina studier. Med tanke på detta vill jag uttrycka min förvåning och mitt beklagande över att tre av kärnämnena, nämligen religionskunskap, estetisk verksamhet och naturkunskap endast omfattar 30 gymnasiepoäng på vissa av programmen. Inte minst i ämnet religionskunskap ökar behovet av att tränga djupare in i ämnet i det mångkulturella samhälle som Sverige alltmer utvecklats till. Det blir allt viktigare för eleverna att bli mer säkra på sin egen kulturella identitet -- som vi redan hört många gånger i dag. Enligt vårt sätt att se kan detta aktivt bidra till att deras förståelse och tolerans för andra människors religion, kultur och sätt att tänka utvecklas och fördjupas. Detta är inte minst viktigt för att motverka varje form av främlingsfientlighet. Religionskunskapen får en dubbel funktion genom att på ett särskilt sätt vara så att säga värd för det övergripande etiska perspektivet. Det är meningen att skolan skall hävda de normer som skolans verksamhet skall bygga på och hjälpa eleverna att få ett personligt förhållningssätt till dessa. Därför kommer religionskunskapen i ännu högre grad än tidigare att ha stora svårigheter att uppnå målen för ämnet på den knappa tid som står till buds. Det är bara att beklaga att vi inte haft några möjligheter att med anledning av denna proposition påverka timplanerna, vilka redan föreslogs i propositionen Växa med kunskaper, proposition 1991/90:85, och som fastställdes av riksdagen i maj 1991. Det är trots det låga timtalet en fördel att religionskunskapen är ett kärnämne som förekommer i alla program. Kds anser att det är naturligt att betyg sätts efter varje avslutad kurs, inte i anslutning till terminsslut. De mål och kunskapsrelaterade betyg som nu skall sättas i en fyrgradig skala ger eleven större förutsättningar att mäta sina kunskaper mot kursplanernas kunskapsmål. Det är bra att eleverna kommer att få möjlighet att komplettera betyg. Grundskolans ansvar för att ge alla elever sådana kunskaper att de ger en god grund för fortsatt utbildning är viktigt, inte minst med tanke på att det nu kommer att krävas godkänt i ämnena svenska, engelska och matematik för att få fortsätta de vanliga programmen. Man måste dock vara realistisk och inte begära det orimliga av skolan. För ett tillfredsställande resultat krävs det ett samarbete mellan lärare, elev och förälder -- jag tänker på grundskolan. Ju tidigare en elev får det extra stöd och hjälp som han kan behöva för att nå ett gott resultat, dess bättre. Det är därför viktigt att man i det här sammanhanget tänker på relationen grundskola--gymnasieskola. Lärarna har fått ett större ansvar för att i samarbete med sina elever välja stoff, arbetssätt och metoder. En kompetensutveckling och fortbildning som ser till varje lärares individuella behov och önskemål blir därför allt viktigare. Debatten om lärarcertifikat och lärarlegitimation är intressant, och den bådar gott inför framtiden. Vi kan med all säkerhet framöver förvänta oss ett starkt förändringstryck även på skolans område. Detta kommer att kräva en ständigt pågående utveckling av lärarkompetens och professionalitet. Jag tror också att lärarna kommer att svara upp mot det.

Herr talman! För oss socialdemokrater är frågan om skolans värde och de etiska värden som skolan skall vila på alldeles för viktiga för att göras till föremål för en billig demonstrationspolitik. Det var därför, herr talman, som socialdemokraterna valde att reservera sig och ta sakdebatten vid grundskolebetänkandets behandling. Om riksdagsmajoriteten då skulle följa kds ultimatum -- som den tyvärr gjorde -- skulle vi finna det följdriktigt med ett särskilt yttrande beträffande gymnasieskolan. Det är inte så att vi inte tycker att frågan är mindre viktig, men vi tycker att frågan är för viktig för att det skall bli fråga om billiga politiska poänger från något håll. Jag måste säga, Ingrid Näslund, att jag är uppriktigt och allvarligt besviken på den billiga släng ni i kds gav mig i ert inlägg i debatten. Fru Näslund säger vidare att kds inte har kunnat påverka timplanen till gymnasieskolan. Visst hade ni i kds kunnat göra det! Visst hade den kristdemokratiska gruppen i riksdagen kunnat väcka en motion om att öka timtalet för religionsämnet. Men den gjorde inte det, därför att man förstod att det inte skulle skapas majoritet för det förslaget i denna kammare. Det finns partier som tagit strid för religionsämnet. Det gjorde de kristna socialdemokraterna. De fick stöd av centerpartister och övriga socialdemokratiska ledamöter i riksdagen. De fick även stöd av ledamöter i andra partier. Striden var tuff, men socialdemokraterna vann den. Om Ingrid Näslund verkligen menat allvar, och inte bara vill tala för någon form av proselyter, hade Ingrid Näslund kunnat ta ett initiativ.
Herr talman! Naturligtvis hade vi i kds kunnat väcka en motion, men man måste kunna inse att det inte går att riva upp en hel timplan på grund av ett ämne. Man kan inte heller, i ett sådant här fall, dra i gång en debatt om saker som inte är föremål för behandling i propositionen. Det enda vi i kds har gjort vad gäller värdegrunden är att ställa upp på regeringens proposition.
Herr talman! Bakom den proposition och det betänkande som kammaren nu har att diskutera ligger mycket onödigt arbete. Arbetstid som hade kunnat användas för viktiga uppgifter har förbrukats i onödan. Denna debatt hade kunnat undvikas om propositionen aldrig lagts på riksdagens bord. Det skulle ha varit bra med hänsyn till både saken och kammarens nu trängda arbetsläge. Det onödiga arbetet började med att Justitiedepartementet presenterade en promemoria som bl.a. innehöll ett ogenomtänkt förslag om att Domstolsverket skulle skrotas. Remisskritiken var förödande, och uppslutningen kring Domstolsverket var stor. Justitieministern tvingades därför under hösten 1992 meddela att skrotningen av Domstolsverket inte längre var aktuell. Förslaget som då hade lagts fram i en promemoria skapade bara oro, vilket stal arbetstid från viktiga göromål. Regeringen har ägnat mycken tid åt att lägga fram förslag som inte har någon betydelse när det gäller att lösa domstolarnas verkliga problem, nämligen den stora arbetsbördan. Herr talman! Efter ytterligare en tid hastades det nu föreliggande förslaget fram. Ett helt nytt förslag som regeringen inte har vågat utsätta för en normal remissomgång. Nu handlar det inte om att lägga ner Domstolsverket som en konsekvens av andra organisatoriska förändringar. Nu handlar det i stället om att, med närmast metafysiska tankegångar om domares och domstolars förhållande till omvärlden, överlämna domstolsadministrationen till domarna. Syftet sägs vara att stärka domarnas och domstolarnas självständighet för att på det sättet stärka tilltron till rättssamhället. Det är nödvändigt, skriver statsrådet, att göra detta, detta trots att hon tidigare skrivit: Ett starkt och oberoende domstolsväsende är en grundförutsättning för en rättsstat. Det kan utan tvekan sägas att det svenska domstolsväsendet i dag svarar mot högt ställda krav i detta avseende, bl.a. beroende på nuvarande regler som tillerkänner domstolarna en viss särställning. I detta avseende kan nämnas, förutom domarnas grundlagsfästa starkare anställningsskydd och det direkta skyddet för domstolarnas självständighet i sin dömande verksamhet, även det förhållandet att deras viktigaste funktioner är fastlagda i grundlag. Ändå vill regeringen -- trots ovan citerade motiveringar -- uppta kammarens tid med att göra ändringar! När Domstolsverket år 1975 inrättades, ansåg de borgerliga reservanterna att det inte fanns garantier mot att verket skulle komma att träda domstolarnas självständighet för när.

redovisade denna utrednings resultat, anslöt sig ett enigt utskott till statsrådets anmälan, dvs. även företrädare för de borgerliga partier som några år tidigare hade yrkat avslag på förslaget om att inrätta ett Domstolsverk. Plötsligt -- kan man säga -- dyker frågan om Domstolsverkets nedläggning upp. Frågan är vad det är som sakligt sett har inträffat, och som lett fram till dagens onödiga proposition. Det skulle vara intressant om Christel Anderberg kunde ägna tid i sitt anförande åt att reda ut det förhållandet. Herr talman! Jag övergår nu till att tala om de fackliga organisationernas rätt att nominera ledamöter till Domstolsverkets styrelse. Ingen har under de snart 20 år som förflutit sedan verket inrättades anfört några praktiska eller principiella invändningar mot detta förhållande. Tvärtom är de flesta insiktsfulla bedömare överens om att de fackliga representanterna och deras aktiviteter varit till nytta för verksamheten. Något har emellertid inträffat, för nu skall dessa ledamöter bort! Vad är det som hänt, Christel Anderberg? När det gäller de fackliga representanterna i styrelsen är det enligt Socialdemokraternas uppfattning nödvändigt att det i bl.a. de centrala verken är väl sörjt för politisk och medborgerlig insyn. Det är också mycket betydelsefullt att personalen via sina organisationer har möjlighet att föra fram sina synpunkter rörande verksamheten och ta del i myndighetens ledning genom egna representanter i styrelsen.

Därigenom bereddes den s.k. biträdespersonalen -- som till stor del är kvinnor, och för övrigt är många fler än domarna -- möjlighet att påverka tillsättningen av sina chefer. Jag vet att denna möjlighet är mycket uppskattad i denna grupp. Nu vill utskottsmajoriteten ta bort dessa representanter, som är till stor nytta för verksamheten. När TCO fick denna möjlighet för tre år sedan stöttade utskottets ordförande Britta Bjelle i en motion förslaget. Hon skrev då tillsammans med sina medmotionärer: ''Det kan vara värdefullt för tjänsteförslagsnämndens verksamhet att en representant för kanslipersonalen ingår i nämnden.'' I dag vill hon och de andra borgerliga ledamöterna i utskottet köra ut dessa ledmöter och inte ha kanslipersonalen kvar i nämnden. Mina frågor skulle ha riktat sig till Britta Bjelle, om hon hade befunnit sig i kammaren. Men det kanske finns någon annan som känner sig manad att svara. Mina frågor till Britta Bjelle är: Har det inte visat sig vara värdefullt med kanslipersonal i nämnden? Är det inte besvärande att kasta ut ur nämnden den kvinna som representerar så många andra kvinnor? Vad säger andra kvinnor i Folkpartiet och i andra partier? Här borde finnas utrymme att stanna upp och tänka efter, och rösta för det som är praktiskt klokt i stället för det som är doktrinärt rätt.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

Herr talman! Detta betänkande från justitieutskottet behandlar ett av de många ärenden i kammaren denna vecka som har föranlett mycken turbulens under utskottsbehandlingen. Jag kan kanske hålla med Göran Magnusson om att den myckna uppståndelsen står i omvänd proportion till sakens betydelse. Vad som föreslås i propositionen är en ökad självförvaltning av domstolsväsendet genom att domstolarna får större ansvar för sin egen administration och ett större inflytande över ledningen av sin administrativa centralmyndighet. Detta sker genom att Domstolsverkets verksamhet får en något annorlunda och mer decentraliserad inriktning och genom att det får en styrelse som består av personer som i huvudsak hämtas från domstolarna. Styrelsen skall ha ansvaret inför regeringen, och myndighetens chef skall i princip ansvara inför styrelsen, dvs. en ställning liknande den som en verkställande direktör har i ett aktiebolag. Det är inte några dramatiska förslag som nu läggs fram. För något år sedan fanns -- som Göran Magnusson också nämnde -- planer på att lägga ned de 24 minsta tingsrätterna och införa total decentralisering. I det perspektivet skulle Domstolsverket på sikt helt avskaffas. Remissutfallet på det förslaget blev emellertid sådant att regeringen har beslutat att inte röra vid tingsrättsorganisationen. Som en konsekvens härav kommer Domstolsverket att behövas i framtiden, om än i en något modifierad form. Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Vi anser alltså att det i styrelsen bör ingå personer med ledande befattningar i domstolarna och med bred kunskap och erfarenhet från olika domstolstyper. De bör rekryteras på rent professionella grunder. Statsmakterna har ett betydande inflytande över den dömande verksamheten genom normgivningen och tillräcklig styrning av den administrativa centralmyndigheten, främst genom budgetarbetet. Den medborgerliga insynen och kontrollen är väl tillgodosedd. Behovet av politiker i styrelsen måste därmed anses mindre framträdande. Från konstitutionell synpunkt måste det t.o.m. anses direkt olämpligt att riksdagsledamöter sitter i just denna styrelse. Detsamma gäller fackliga representanter. Både i styrelsen och i Tjänsteförslagsnämnden bör det vara tillräckligt att det fackliga inflytandet tillgodoses inom ramen för den arbetsrättsliga medbestämmandelagstiftningen. Jag minns inte om Göran Magnusson var närvarande under den hearing som justitieutskottet höll i denna fråga. Där framhölls bl.a. från Jusek att man var fullt nöjd med det fackliga inflytandet i tidigare led. Man ansåg det inte alls nödvändigt att man skulle sitta i styrelsen. Något litet bekymrad var man över förslagen angående Tjänsteförslagsnämnden, men närmast av det skälet att man befarade mindre acceptans av nämndens förslag. Jusek framhöll att det inte fanns några ideologiska skillnader mellan departementet och Jusek. Det fanns litet olika uppfattningar i vissa praktiska frågor. Jusek hade t.ex. synpunkter på att det var kort genomförandetid. Facket självt anser alltså inte att det är så dramatiskt som Göran Magnusson vill framställa det som. I utskottet uppstod beklagligtvis en annan majoritet bestående av Socialdemokraterna och Ny demokrati vad avser propositionen i övrigt. Det gäller hemställanspunkten 3 i utskottets betänkande. Det nu föreliggande förslaget vilar på två grundpelare, nämligen den decentralisering som är allmän för hela statsförvaltningen och domstolarnas konstitutionella särställning. Det konstateras i propositionen och i betänkandet att det grundlagsmässiga skyddet för domstolarnas självständighet är ganska svagt utvecklat i vårt land, liksom de legala garantierna för domstolarnas självständighet i övrigt. Redan av denna anledning finns det skäl för en ändrad lagstiftning på området. Frågan om hur förvaltningen inom domstolsväsendet bör vara anordnad måste ses i ett bredare och mer principiellt perspektiv som har att göra med tilltron till rättssamhället och dess förmåga att möta påfrestningar i framtiden. Principer finns det, Göran Magnusson, men någon metafysik är det definitivt inte fråga om. Den borgerliga minoriteten anser att regeringens förslag är väl ägnat att tillgodose de krav som bör ställas på domstolsförvaltningen beträffande arbetsformerna för centralmyndighetens styrelse och sättet att i övrigt leda myndigheten. Herr talman! Jag yrkar sammanfattningsvis bifall till utskottets hemställan under punkterna 1 och 2 och avslag på motsvarande reservationer. Jag yrkar vidare bifall till reservation 3 och avslag på utskottets hemställan under punkt 3.
Herr talman! Det finns anledning för mig att inledningsvis påpeka att jag inte fick svar på någon av de frågor som jag ställde. Christel Anderberg läser tvärtom upp valda delar ur propositionen. Det kan man naturligtvis göra om man tror att detta är ett nödvändigt och angeläget förslag för att skapa tilltro till rättsväsendet och skydda domare och domstolar från otillbörlig påverkan. Eftersom det inte i något sammanhang har påvisats att Domstolsverkets nuvarande styrelse och organisation har lett till det som man från början diskuterade, måste jag upprepa frågan. Vad är det som har hänt som gör att denna kraftiga principiella förändring beträffande innehållet i styrelsens verksamhet måste göras? Det handlar ju faktiskt om att överlämna administrationen av domstolarna till framstående domare. Är det inte bättre att använda framstående domare till dömande verksamhet och de aktiviteter som de egentligen är till för? Är det ägnat att stärka allmänhetens tilltro till domstolsväsendet om man sluter sig i sitt eget skal och sysslar med detta inom den egna styrelsen? Det är ju själva kungstanken från departementets sida. Jag kan inte komma fram till något annat än att det handlar om nästan metafysiska resonemang om vad som egentligen ligger bakom detta. Det vore intressant om Christel Anderberg kunde gå in på vilka tankar som egentligen gäller. Sedan säger Christel Anderberg att facket är nöjt, precis som om det bara fanns ett fack, Jusek. Det är klart att Jusek kan vara nöjt eftersom tanken är att domstolsadministrationen skall överlämnas till deras medlemmar. TCO:s representant, som ställs utanför det här inflytandet, är naturligtvis av en helt annan uppfattning. Jag tycker att TCO:s uppfattning är lika viktig som Juseks i de här sammanhangen. Christel Anderberg säger också att detta har åstadkommit mer turbulens än vad saken egentligen motiverar. Det kan man ju tycka. Men om man hade resonerat, lyssnat och dragit slutsatser av de erfarenheter som finns av domstolsförvaltningen hade man inte behövt lägga fram det här förslaget och man hade inte heller behövt ägna så mycket tid till att diskutera det. Det har ju varit flera sammanträden i utskottet, oro, förvirring och diskussioner bland Domstolsverkets personal och i andra sammanhang. Först kom den andra promemorian om nedläggning av verket.

Herr talman! Det är ingenting som har hänt, Göran Magnusson. Vi lagstiftar inte för forntiden utan för framtiden. Skälen till dessa förslag är just de som jag har nämnt, nämligen att vi behöver stärka domstolarnas självständighet av konstitutionella skäl. Vi måste kunna ställa dessa krav på domstolsförvaltningen inför framtiden för att stärka allmänhetens förtroende för rättsväsendet och rättssamhället. Det är ett jättestort bekymmer med balanserna i domstolarna. Det sitter två domare i Domstolsverkets styrelse i dag. Om vi då utökar denna skara till fem kan det knappast vara ägnat att påverka arbetssituationen inom domstolsväsendet i någon större utsträckning. Jag kan inte uttala mig om vad utskottsordförande Britta Bjelle sade eller vad hon hade för inställning för tre år sedan. Då fanns jag ännu inte i riksdagen. Jag har nämnt vad Jusek har redovisat för inställning. Jag har ingen anledning att räkna med att TCO har någon annan inställning. TCO har, precis som Jusek full insyn och full möjlighet till påverkan på verksamheten inom Domstolsverket i tidigare led enligt vanliga medbestämmanderegler utan att därför behöva sitta i styrelsen. Detta är en utveckling som pågår på många andra fronter i samhället. Det gäller inte bara Domstolsverket. Bl.a. av konstitutionella skäl är det särskilt olämpligt med den typen av representation just i den här styrelsen.
Herr talman! Varför upptäcktes dessa konstitutionella skäl först nu? År 1983 ansåg moderata ledamöter i denna kammare att Domstolsverket inte var något problem ur konstitutionella synpunkter och att det skulle kunna fungera alldeles utmärkt. Det finns inte en enda motion, såvitt jag kunnat finna i det utmärkta datasystemet, som visar att moderater eller några andra borgerliga ledamöter har yrkat på förändringar av det slag som nu är i fråga. Man har egentligen inte heller yrkat på att vi skall göra andra förändringar för att stärka domstolarnas ställning. Det är inte det vi skall besluta om nu. Nu är det själva domstolsadministrationen vi beslutar om. Där finns det knappast någon anmärkning. Alla är överens om att detta fungerar utmärkt. Vad var det som inträffade när den första promemorian kom? Varför är man så oerhört intresserad av och engagerad i att genomföra det här förslaget? Det har ju varit förhandling på förhandling på toppnivå för att rädda denna, som Christel Anderberg här vill framställa den, ganska betydelselösa proposition. Christel Anderberg säger att vi inte lagstiftar för forntiden utan för framtiden. Vad är det som blir bättre i domstolarnas arbetssituation genom den här propositionen, Christel Anderberg? Vad finns det för kritik ur konstitutionella och andra synpunkter mot de nuvarande förhållandena, som blir ändrade genom ett bifall till den här propositionen? Vad är det som egentligen skulle kunna ändras? Herr talman! Låt mig också säga att Christel Anderberg uppehåller sig relativt mycket vid decentraliseringen inom domstolsväsendet. Det gör man också i utskottsmajoritetens text. Detta är ju alldeles okontroversiellt. Det är t.o.m. så att Domstolsverket, som först skulle avskaffas och nu skall organiseras på ett annat sätt, leder detta decentraliseringsarbete. Det finns över huvud taget ingen motsatsställning kring detta, så den här propositionen leder ju inte till detta. Det går ju att genomföra även i andra sammanhang. Christel Anderberg säger att det är en utveckling på gång nu att skrota fackliga representanters medverkan i verksstyrelser och på andra håll i samhället. Jag skulle faktiskt inte vilja kalla det för en utveckling. Jag betraktar det som en avveckling. Det är en avveckling av fackligt inflytande. Jag minns faktiskt inte riktigt om företrädaren för Jusek uttryckte sig så rakt på sak som Christel Anderberg påstår här. Att Juseks företrädare är nöjd betyder ju inte att man därmed kan säga att alla fackliga företrädare är nöjda. Såsom jag beskrev finns det faktiskt en skillnad i ställning i det här sammanhanget.
Herr talman! Även om moderata riksdagsmän inte har beklagat sig över tingens ordning på senare år kan jag konstatera att vi inte är sämre än att vi kan ändra oss. Vi blir klokare med tiden. Det finns ingen anledning att tro annat än att styrelsen också i dess nya utformning kommer att fungera till full belåtenhet. När det gäller fackrepresentanter i styrelser skulle jag vilja citera Lindbeckrapporten Nya villkor för ekonomi och politik. Där framhåller man under rubriken ''Den svenska krisen'' att en tydlig ansvarsfördelning betyder att samhällets olika aktörer har klart definierade uppgifter och tydliga incitament. Ansvar förutsätter ett nära samband mellan insats och resultat. Den svenska modellens rollblandningar och otydliga maktfördelning har tenderat att utsudda ansvaret. Det är så sant som det är sagt. Fackföreningars uppgift är och skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen. En styrelseledamot har i första hand att se till huvudmannens, dvs. bolagets eller myndighetens, bästa. Dessa två roller är ibland oförenliga och måste med nödvändighet leda till att en sådan representant ibland hamnar i lojalitetskonflikter.

Herr talman! Jag önskar inledningsvis belysa den inverkan som förslagen i betänkandet om domstolsväsendet kan ha på arbetet med reformeringen av statens ekonomi. Det allt övergripande problem som vi som politiker kommer att få kämpa med under hela 90-talet är vårt gigantiska budgetunderskott. Klarar vi inte av att stoppa ökningen och påbörja en återbetalning så har vi konsumerat på våra barns bekostnad och kommer att överlämna ett mindre välmående land. Inom det konkurrensutsatta näringslivet fick festen under 1980-talet ett abrupt slut. När efterfrågan minskade visade det sig att vårt kostnadsläge var för högt, och vi fick en lavin av konkurser. Denna utgjorde sedan inledningen till en rekonstruktion av hela vår industri. Detta arbete har bedrivits utomordentligt målmedvetet. Vi har nu klara belägg för att vårt näringsliv har stora möjligheter att expandera och därmed börja återanställa och generera behövliga skatteintäkter till staten när konjunkturen vänder uppåt. Jag har tidigare för egen del varit med och bedrivit en intensiv kostnadsjakt när jag under åren 1965-- 1985 hade ansvar för ett släktföretag. Vi ökade under dessa år utan att använda oss av en massiv marknadsföring omsättningen från ca 20 miljoner per år till över 500. Vi åstadkom ökningen genom att med sänkta kostnader öka vår konkurrensförmåga. Under senare år har jag på styrelsenivå deltagit i ett par bankers arbete med att förbättra kostnadseffektiviteten och likaså i en stiftelse som driver näringsverksamhet med hundratalet anställda. Det handlar ofta om svåra beslut när företag skall organiseras om och personal friställas, men de är nödvändiga att ta. Inom näringslivet sätter konkurrensen obönhörligen nivån för kostnaderna. När det gäller att uppnå kostnadseffektivitet inom den offentliga sektorn är svårigheterna större. Den borgerliga regeringen har dock inlett ett förtjänstfullt arbete med att låta enskilda alternativ konkurrera med de delar av den offentliga sektorn som kan konkurrensutsättas. Det kommer att ge resultat när konjunkturen vänder uppåt och rationaliseringen kan fullföljas inom berörda delar av den offentliga sektorn. Men det finns en en stor del av den offentliga verksamheten som inte kan effektiviseras genom ett yttre marknadstryck. Här måste man i stället effektivisera genom en klok organisation, tydliga mål, målstyrning och en noggrann uppföljning och utvärdering. Till denna s.k. kärnverksamhet inom den offentliga sektorn hör domstolsväsendet. Detta område är speciellt i det avseendet att domstolarna har en grundlagsskyddad självständighet i den dömande verksamheten gentemot riksdagen, som har den lagstiftande makten. Som Göran Magnusson redovisat fanns det invändningar från borgerligt håll när Domstolsverket inrättades i början av 1970-talet för att samordna och effektivisera domstolarnas administration. Man framhöll att det föreföll omöjligt att avgränsa Domstolsverkets kompetensområde så att domstolarnas integritet inte kränktes. Men som Göran Magnusson också redovisade har de påtalade farhågorna inte besannats. Såväl den Hedborgska utredningen under den borgerliga regeringen på 1980-talet som remissomgången för den s.k. departementspromemorian i år visar att det inte finns en enda domstol som anser att Domstolsverket kränkt dess integritet. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av det stora behov av att sänka statens utgifter som jag inledningsvis berörde är det mycket uppseendeväckande att man från Justitiedepartementets sida initierat en proposition med förslag som innebär att staten avhänder sig kontrollen över kostnadsutvecklingen inom domstolsväsendet. I stället för en generaldirektör som är direkt ansvarig under regeringen föreslår man en styrelse, i huvudsak bestående av höga domare, med samma vittgående befogenheter att efter eget gottfinnande sköta domstolsadministrationen som styrelsen i ett affärsdrivande verk. Sverige har en i internationell jämförelse mycket kompetent domarkår och hög rättssäkerhet. Men av naturliga skäl är domarna varken utbildade för eller vana vid att leda stora administrativa organisationer. Jag har i min motion framhållit att det årligen kostar över 2,5 miljarder att hålla i gång domstolarna. Om vi tar med verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna och rättshjälpskostnaderna, som Domstolsverket också administrerar, överstiger kostnaderna 3,6 miljarder. Alla kan räkna ut vad exempelvis en tioprocentig effektivitetsnedgång innebär för statskassan. Christel Anderberg. Varför har inte Statskontoret och Riksrevisionsverket fått yttra sig över propositionsförslaget om det är så harmlöst som Christel Anderberg har velat göra gällande? Den rågång mellan riksdagen som den lagstiftande makten och domstolarna som vi värnar i grundlagen är tyvärr inte djup. Det beror på att riksdagen även är den medelsbeviljande makten. Denna intressekonflikt kan om vi bifaller propositionen komma att aktualiseras på ett mycket brutalt sätt. Jag kan framför mig se en uppslitande massmediedebatt med en finansminister som till slut vägrar att höja anslagen till domstolsväsendet och en styrelse bestående av höga domare som anklagar den lagstiftande makten för att sätta sig på den dömande. Då är det för sent för regeringen att ändra organisation eller att avskeda styrelseledamöter. Risken för en effektivitetsnedgång ökar genom att man samtidigt vill kasta ut kanslipersonalens representant ur styrelsen. Jag tycker att detta är uppseendeväckande. Kanslipersonalen som berörs mest av administrationen och utgör två tredjedelar av domstolspersonalen får inte ha någon representant i styrelsen. Förslaget innebär en återgång till en svunnen epok när överklassen styrde massan. Under mina två år i Domstolsverkets styrelse har Gun Haak som representant för kanslipersonalen varit ovärderlig. Hon har varit mycket konstruktiv och har kunnat informera om hur olika rutiner och uppläggningar fungerar och vilken rationaliseringspotential som finns. Det är ju helt omöjligt att utveckla nya arbetsbesparande system och få dem genomförda om man inte har personalen med sig. Utan att man kan ange ett enda bärande skäl för att förändra styrelsen för Domstolsverket, slår man med olika uttryck i propositionen fast att man önskar stärka domstolarnas inflytande över ledningen i Domstolsverket. Det är en falsk varubeteckning. Det är inte domstolarnas inflytande man vill stärka, utan det är domarnas, akademikernas. Det är betecknande att Christel Anderberg som fackförening endast anger Jusek, akademikernas förbund. Huvuddelen av personalen på domstolarna får nämligen minskat inflytande, när deras företrädare kastas ur styrelsen. Det är svårt att förstå att företrädare för Folkpartiet, Centern och kds har kunnat ansluta sig till detta elittänkande, och det blir än svårare att förstå om man betänker att det bara är tre år sedan justitieutskottet med nuvarande ordförande i spetsen beslöt att utöka Tjänsteförslagsnämnden med den företrädare för kanslipersonalen som man nu vill kasta ut. Då skrev justitieutskottet: ''När det gäller frågan om en företrädare för TCO S bör ha plats i nämnden bör noteras att domstolsarbetet i stor utsträckning är ett lagarbete som utförs av domare, notarier och kanslipersonal gemensamt, och att det alltså är viktigt att domarna har ett gott samarbete med övrig personal. Mot den bakgrunden anser utskottet, i likhet med justitieministern, att det är motiverat att bereda TCO plats i tjänsteförslagsnämnden. Härigenom kommer andra personalkategoriers synpunkter på tjänstetillsättningar att kunna tas till vara på ett bättre sätt än tidigare.'' Jag är mycket intresserad av vad de ledamöter som finns i kammaren och som representerar Folkpartiet, Centern och kds i justitieutskottet har för förklaring till det ändrade synsättet.

Herr talman! Staten avhänder sig visst inte möjligheten att påverka domstolarnas administration. På s. 22 i propositionen finns ett långt stycke, där alla olika påverkansmöjligheter finns angivna. Bl.a. har statsmakterna genom normgivningen inflytande över domstolarnas dömande verksamhet. Det medborgerliga inflytandet över den dömande verksamheten är också tillgodosett genom systemet med nämndemän i domstolarna.

riksdagsordningen att lämna uppgifter och avge yttranden på begäran av riksdagsutskott. Det finns alltså en mängd kanaler där det här inflytandet är väl tillgodosett. Varför det inte har skett någon remiss till statskontoret kan jag tyvärr inte svara på. Det framgår ju av propositionen att synpunkter på förslaget har inhämtats bl.a. från ordförandena i Högsta domstolen och Regeringsrätten, från alla presidenter, lagmännen i de tre största tingsrätterna och länsrätterna samt Domstolsverket. Det har ansetts till fyllest för de trots allt ganska begränsade förslag som det nu gäller. Sedan är det ju så, Bengt Rosén, att finansministern inte heller i dag ger domstolsväsendet så stora anslag som man där skulle vilja ha. Jag tycker därför inte alls att det här framtidsscenariot är så skräckinjagande som Bengt Rosén ville göra gällande. Jag tycker att jag i fråga om de fackliga representanterna angav vår ställning ganska klart i mitt replikskifte med Göran Magnusson. Jag skall inte ta upp tiden med att upprepa mig på den punkten.

Herr talman! Christel Anderberg säger att staten inte avhänder sig inflytande. Men det är ju på det sättet att vi i dag har en generaldirektör som är direkt ansvarig under regeringen. I ekonomiskt hänseende har regeringen hela tiden möjlighet att sätta press på denne generaldirektör och se till att han effektiviserar och rationaliserar i verksamheten så långt det är möjligt. Generaldirektören har i denna verksamhet stor hjälp av en styrelse med en mycket bred kompetens. Där finns företrädare för olika domstolar. Domstolarna är redan i dag i beslutsmajoritet i styrelsen, eftersom det om man räknar med generaldirektören finns fyra domare, och generaldirektören är gammal domare. Som jag tidigare har nämnt finns det också i styrelsen företrädare för kanslipersonalen, och det är enligt min uppfattning helt ovärderligt. Jag sitter i tillräckligt många styrelser för att inse behovet av att de stora personalkategorierna är representerade i styrelsen. Det går inte att styra vare sig företag eller organisationer ovanifrån. Man måste ha med personalen om man skall kunna utveckla en effektiv verksamhet. Nu vill man ändra styrelsens hela konstitution. I stället för den styrelse som mer har varit ett bollplank till generaldirektören vill man lägga fast en styrelse med samma stora befogenheter som styrelser i affärsdrivande verk, som har att ta ansvar för både inkomster och utgifter. Men den här styrelsen får precis självständigt hantera sina utgifter, och då är risken oerhört stor att det blir en försämrad effektivitet. Eftersom vi rör oss med miljardbelopp, kommer det också omedelbart att synas i statens utgifter. Christel Anderberg säger också att förslaget har varit ute på remiss. Ja, det har varit hos de höga domarna. Det har varit i Domstolsverket, som enhälligt avslår förslaget. Riksrevisionsverket, som ständigt granskar Domstolsverkets ekonomi och lätt hade haft möjlighet att yttra sig, har man däremot inte vågat låta ta del av förslaget. Man hade kunnat få ett yttrande på 14 dagar. Nu har man i stället i en månad låtit förslaget hanteras inom justitieutskottet.
Herr talman! Jag är fullständigt övertygad om att en skicklig och modern verksledning får personalen med sig utan att personalrepresentanter därför nödvändigtvis behöver sitta i styrelsen. Enligt den ordning vi har nu är generaldirektören direkt ansvarig inför regeringen, men enligt det förslag som vi diskuterar i dag kommer ju styrelsen för Domstolsverket att vara direkt ansvarig inför regeringen. Förslaget innebär alltså inte att styrelsen kan sprattla i väg och leva sitt eget liv. Regeringen får ändå en möjlighet att hålla en hand över verksamheten.
Herr talman! Det kommer inte att bli på det sättet när man vill stärka domstolarnas makt genom att ge denna styrelse så stora befogenheter. Den skall självständigt sköta administrationen. Det är kontentan av detta förslag. Christel Anderberg har en positiv uppfattning om att en skicklig verksledning får med sig personalen. Möjligheterna att få med sig personalen minskar oerhört när den stora kategori som utgör två tredjedelar av alla anställda inom domstolarna inte blir representerad i styrelsen. Jag skulle önska att Christel Anderberg hade tagit del av det yttrande som en gammal, mycket klok lagman, Carl-Anton Spak, har skrivit. Han går i pension nästa år. Han har suttit i Domstolsverkets styrelse under alla år. Han var myndighetschef i den organisation som föregick Domstolsverket under några år. Han påpekar att det är omöjligt att företa några rationaliseringar när man har styrelser med höga domare. De bevakar de egna reviren och ser till att den egna domstolen får de bästa möjligheterna. Om man nu inrättar en styrelse av detta slag och låter sju åtta domstolar bli representerade, blir de då jäviga när anslagen för de särskilda domstolarna skall diskuteras? Hur ställer sig de andra domstolarna till detta? Det kommer att bli mycket problem med arbetet i denna styrelse, så jag tror att domarna helst skulle ha varit utan detta arbete. Hela Domstolsverkets verksamhet går egentligen ut på att lämna domarna den service som gör att de kan ägna sig åt det som de är duktiga på, nämligen den dömande verksamheten. De har varken utbildning för eller erfarenhet av att driva stora administrativa organisationer, som jag tidigare nämnde. Detta kommer inte att fungera, Christel Anderberg. Jag är mycket förvånad över att Moderaterna tar så lätt på detta samtidigt som man har så stora insikter i att verka i olika styrelser i näringslivet. Där finns alltid fackliga företrädrare med, och de utgör en positiv del av styrelsearbetet.

Värderade talman! Christel Anderberg nämnde för en stund sedan att man kan hamna i lojalitetskonflikter. Så är det för mig nu. Jag blev först uppmärksammad på regeringens proposition 1993/94:17 om förvaltningen inom domstolsväsendet av personal vid Domstolsverket i Jönköping. När jag sedan tog del av propositionen blev jag så förvånad att jag inte kunde motstå att agera i ärendet. Jag är en del av regeringens underlag här i riksdagen. Normalt sett borde jag ställa upp på de förslag som regeringen presenterar. Jag tycker att den här propositionen är så dåligt underbyggd att jag i stället vill verka för att så litet som möjligt av dess intentioner vinner stöd här i riksdagen. Utskottsbehandlingen har undanröjt en del kritiserbart i propositionen. Om vi också beslutar enligt reservationerna 1 och 2 har vi nått ganska långt. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 Justitiedepartementet borde ha tillräckligt att göra med att hantera alla frågor om polisväsendets och kriminalvårdens situation utan att behöva ägna kraft åt sådana, enligt min uppfattning, helt onödiga ändringar som föreslås i den här propositionen. Ganska ofta är en regerings förslag efterlängtade -- åtminstone av några. Hur är det med den här propositionen? Ja, jag kan inte komma på någon grupp utanför Justitiedepartementet som tycker att det här förslaget är vad svenskt domstolsväsende behöver. Har någon kritiserat Domstolsverkets skötsel av domstolsväsendets administration? Inte såvitt jag vet. Blir domstolsväsendets administration billigare om propositionen antas? Knappast. Inte ens Justitiedepartementet tror särskilt mycket på några ekonomiska vinster. ''I framtiden kan vissa rationaliseringsvinster möjligen förväntas'', står det i propositionen. Finns det någon ideologisk grund för förslaget, så att regeringen -- bestående av moderater, folkpartister, centerpartister och kds:are -- därmed kan markera hur en sådan regering ser på domstolsväsendets administration? Knappast. Värderade talman! Såvitt jag förstår är huvudpoängen med den här propositionen att Domstolsverkets relativt allsidigt sammansatta styrelse byts ut mot några domare, som -- utöver att vara domare -- förväntas besitta den administrativa kvalifikation som behövs för att fatta beslut om administrationen. Liknelsen i Bengt Roséns motion är god. Han skriver att Justitiedepartementets förslag är som att ''man samlar landets ledande hjärnkirurger i en styrelse och låter denna administrera hela sjukvården''. Jag har använt ordet klåfingrighet när jag kommenterat den här propositionen. Ju mer jag sätter mig in i ärendet, desto mer tycker jag att det uttrycket är rätt använt. Christel Anderberg tyckte nyss att intresset för ärendet står i omvänd proportion till dess betydelse. Ja, Christel Anderberg, varför lägger regeringen fram en proposition med ett så obegripligt och obetydligt innehåll? Klåfingrighet. I brev till justitieministern har jag redovisat min syn på propositionen och föreslagit att propositionen skulle dras tillbaka. I ett mycket vänligt svar har justitieministern bl.a. skrivit att ''den föreslagna förändringen också väl kan passas in i regeringens allmänna decentraliseringsarbete''. För mig är förslaget snarare en centralisering. Om man låter en liten grupp domare överta ansvaret för verksamhetens administration är det knappast en decentralisering i jämförelse med den styrelse med inflytande från annat håll som nu finns. Justitieministern skriver också till mig att propositionen ''är ett uttryck för regeringens strävan att ta på allvar och på så många områden som möjligt flytta fram rättsstatens positioner''. Jag vill fråga Christel Anderberg hur hon anser att en förändring av detta slag av det administrativa ansvaret flyttar fram rättsstatens positioner. I en replik till Göran Magnusson sade Christel Anderberg nyss att hon tycker att det blir så. Justitieministern har också i brevet till mig hänvisat till artikel 6 i Europakonventionen och påstår att den svenska rättsordningen haft svårt att leva upp till just den. Artikel 6 i Europakonventionen berör, såvitt jag förstår, inte domstolsväsendets administration. Den handlar om sådant som rätt till domstolsprövning av myndighetsbeslut och rätt till muntlig förhandling i överrätt. Det sistnämnda har förresten Högsta domstolen i ett antal utslag redan tillgodosett, och till det kommer säkert domstolarnas praxis att anpassas. Kan Christel Anderberg förklara hur de som stöder propositionen anser att förändringen av domstolsväsendets administration innebär anpassning till just artikel 6 i Europakonventionen, som justitieministern hävdar? Europakonventionen anger domstolarna och dess oberoende ställning som en grundpelare i en rättsstat, skriver justitieministern, och menar att den här propositionen är exempel på att Sveriges regering också tycker det. Värderade talman! Domstolarnas oberoende ställning? I instruktionen för Domstolsverket står det uttryckligen att verket skall leda domstolsväsendets administrativa verksamhet med iakttagande av domstolarnas självständighet. Den delen av Europakonventionen är alltså redan tillgodosedd. Värderade talman! Det känns onekligen lite snopet att stå här och angripa regeringen, som jag i de allra flesta fall är beredd att försvara. I det här ärendet vet jag dock att åtskilliga riksdagsledamöter i alla regeringspartier delar mina kritiska synpunkter. Det är min förhoppning att vi efter morgondagens omröstning har kunnat undanröja det mest kritiserade i det ursprungliga förslaget.
Herr talman! Vid denna sena timme och helt oförberedd kan jag tyvärr inte reda ut förhållandet mellan detta förslag och artikel 6 i Europakonventionen. Jag skall läsa på till något senare tillfälle, när vi kan fortsätta denna debatt. När det gäller justitieministerns svar att detta innebär decentralisering är jag övertygad om att hon inte syftade på hur styrelsen är sammansatt. Det hon syftade på var naturligtvis de framtida uppgifterna för verket. Tanken är ju att all administration och alla organisatoriska och administrativa beslut i fortsättningen inte skall ske i Jönköping, utan fördelas ut på domstolarna i så stor utsträckning som möjligt. I Jönköping skall man i princip bara fatta de beslut som rör samtliga domstolar, medan de beslut som rör enskilda domstolar skall fattas av berörd domstol själv. Ingen har påstått att detta kommer att leda till några stora kostnadsbesparingar på kort sikt. Erfarenheten visar dock att om man lägger ut ansvaret för verksamhet, och även decentraliserar budgetansvaret, leder det till högre kostnadsmedvetande och därigenom på sikt även till besparingar och kostnadseffektivitet. Det är det som åsyftas med decentralisering i det här sammanhanget.
Värderade talman! Att budgetansvaret decentraliseras innebär väl ingen förändring. Jag förutsätter att det inte finns någon domstol som inte måste visa ansvar för den budget som berör förvaltningen. Jag hade hoppats att Christel Anderberg skulle ge mig svar på den fråga jag ställde, nämligen hur hon anser att den här propositionen är ett exempel på att man flyttar fram rättsstatens position. Det tycker jag är huvudpoängen i det som justitieministern har försökt att få fram när hon har letat efter halmstrån för att besvara propositionen. Hur anser alltså Christel Anderberg att propositionen innebär att man flyttar fram rättsstatens position?
Herr talman! Jag rekommenderar reservation nr 3 till läsning och begrundan.
Herr talman! Mycket har ju sagts om det här lilla betänkandet. Man bör ändå tillfoga något. Vi har kritiserat propositionen bl.a. på grund av att Johan Hirschfeldt har uppdraget att utreda verksamheten och ännu inte är färdig med sitt uppdrag. Varför är det så bråttom att redan den 1 januari 1994 förändra verkets styrelse så som propositionen föreslår? Jag skulle vilja uttrycka det som att det här är den första spiken i kistan på lagen om styrelserepresentation för arbetstagare som kom 1973. Men det är inte nog med det, Christel Anderberg. Förutom de fackliga representanterna försvinner med detta förslag den offentliga insynen. Det innebär att riksdagens möjligheter att utse representanter i styrelsen också försvinner. Det kommer att bli ett domarkollegium som skall ansvara för hela verksamheten. Christel Anderberg säger kort och gott att det skall vara precis som en vanlig bolagsstyrelse med en verkställande direktör i ledningen. Herr talman! Liksom Bengt Rosén har jag varit delaktig i styrelserepresentation och vet vilka bekymmer som kan uppstå om inte personalrepresentanterna från början får vara med i resonemangen. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi tar det under övervägande när vi i morgon trycker på de berömda knappar vi har framför oss. Christel Anderberg sade också att propositionen är för framtiden. Vilken framtid? Är det framtiden för ett domarstyrande rättsväsende i gemen, eller vad är det fråga om? Varför är det så bråttom? Jag har full förståelse för att det finns ideologiska skillnader mellan regeringen och facket. Därom råder ingen tvekan. Carl-Johan Wilson och jag och några till var på en träff som domstolsverket anordnade i Jönköping. Där fanns inga motsättningar mellan TCO-S och Jusek. De var fullt införstådda med vad detta skulle innebära för deras del. De blev utsparkade. De kom inte i åtnjutande av den insyn som de har i dag. De var oerhört bekymrade. Inte nog med det; de var ännu mer bekymrade över att de tappade en kunnig generaldirektör som på grund av förslaget begärde sin avgång från verket. Det är beklagligt att regeringen inte lyssnade mer på vad som sades i de kretsarna innan de lade propositionen. Då hade den inte lagts, det är jag övertygad om. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3 och avslag på nr 1 och 2.

Herr talman! Jag tackar för att jag fått ordet än en gång. Jag känner behov av att klara ut att ett bifall till denna proposition inte innebär någon decentralisering inom domstolsväsendet. Decentraliseringsfrågorna sköts ju i helt annan ordning. Riksdagen har ju i annat sammanhang givit möjlighet till decentralisering av budgetfrågor. Det finns redan i dag ett stort antal tingsrätter och andra domstolar som är budgetmyndigheter och sköter sin egen verksamhet. Det finns inget i den här propositionen som innebär detta. För övrigt finns det hos regeringen förslag från domstolsverket på olika decentraliseringsåtgärder som kan innebära att biträdespersonalen ges utökade möjligheter att handlägga ärenden av enklare beskaffenhet som nu upptar domartid. Domartiden kan då ägnas åt väsentliga dömande frågor. Detta ligger regeringen på. Det vore bättre att man ägnade sig åt att ordna de förhållandena än att syssla med det här tämligen metafysiska förslaget om hur domarstolar skall administreras. Tack!

Herr talman! Nils Nordh tycker att vi har bråttom. Den Hirschfeldtska utredningen om domstolarnas och domarnas ställning inför 2000-talet avser ju inte det rent förvaltningsmässiga planet. Om man nu beslutar om den här begränsade omdaningen av Domstolsverket föregriper man på intet sätt utredningen, oavsett vad den kommer fram till i sinom tid. En styrelse med lekmän, intresserepresentanter och riksdagsmän har mycket begränsade befogenheter. På papperet kan det se ut som om detta leder till ett mycket stort inflytande, men i realiteten är det inte så. Jag redogjorde tidigare för alla de olika former av faktisk, reell insyn, möjligheter till styrning, påverkan och kontroll, som kommer att finnas även med detta förslag. Jag tror inte att vi behöver vara så oroliga på den punkten. De fackliga representanterna har självfallet kvar sin möjlighet att påverka verksamheten och domstolarnas administration, enligt den vanliga arbetsrättsliga medbestämmandelagstiftningen. Men insynen behöver inte ske i den formen att man har representanter i styrelsen, vilket åtminstone JUSEK för sin del har accepterat. Då kan jag inte riktigt förstå varför TCO inte skulle kunna göra det för kanslipersonalens räkning.
Herr talman!

Jag menar att det hade varit riktigt om justitieministern och regeringen hade avvaktat med propositionen tills Johan Hirschfeldt hade talat om hur han såg på det hela. Jag vill ändå konstatera att fackliga och officiella representanter har bidragit positivt till styrelsens medverkan och arbete -- allt enligt Domstolsverkets egen utsago. Vi kan inte bortse från att dessa representanter har bidragit. Christel Anderberg citerar propositionen och säger att de fackliga representanterna kan utöva påverkan enligt medbestämmandelagen. Ja, men de kan inte längre göra det i styrelsen. Där är de uteslutna från den 1 januari. De kan alltså inte utöva den påverkan som är nödvändig för att deras syn på saker och ting skall kunna tas upp till debatt på ett vettigt sätt.
Herr talman! Det finns naturligtvis ideologiska skillnader mellan Nils Nordhs syn på de här frågorna och den borgerliga regeringens och min syn på dem. Det sägs i propositionen att intresserepresentationen, dvs. av arbetsmarknadens parter nominerade ledamöter, avskaffas i vissa myndighetsstyrelser. Det kan vara ett värdefullt tillskott till myndighetens ledningskompetens att utnyttja rådgivande organ eller referensgrupper i ledning av verksamheten. Enligt regeringens mening utgör detta ett fullgott alternativ för myndigheten, om den vill ta till vara den obestridliga kompetens som finns inom fackliga kretsar, utan att för den skull låta de fackliga intressena vara representerade i styrelsen. Så ser vi på den frågan.
Herr talman! Än en gång citerade Christel Anderberg propositionen. Det är klart att man till viss del kan utnyttja kunskapen hos de här människorna i referensgrupper, men det blir inget reellt resultat av det. För att det skall kunna bli det, måste de vara aktivt medverkande i styrelsearbetet. Det är det vi socialdemokrater eftersträvar. Låt oss för all del inte ta bort den möjlighet som arbetstagare har att representera i de styrelser som ändå finns!

Herr talman! Jag vill börja med att ge litet beröm för sakligheten i proposition 69, som utskottet behandlat i detta betänkande. Berömmet gäller redovisningen av regeringens och riksdagens handläggning av frågor kring sjöfartspolitiken. Låt mig, herr talman, gå igenom regeringens olika turer i handläggningen av regeringens sjöfartspolitik.

I den proposition som då föranledde riksdagsbeslutet anmäldes också att regeringen senare under våren skulle förelägga riksdagen ett förslag om nya förutsättningar för den svenska sjöfarten. Något sådant förslag kom aldrig. I beslutet ställde sig också riksdagen bakom de överväganden som enligt regeringen talade för att resultatet av rationaliseringsavtalet, som träffades mellan parterna på sjöarbetsmarknaden, skulle utvärderas före halvårsskiftet i år, innan beslut fattades om en mera permanent insats från statens sida till förmån för rederinäringen. Vi socialdemokrater sade då att det praktiskt taget är omöjligt att utvärdera ett avtal endast ett halvår efter det att det undertecknats. Jag måste säga att det hedrar Svenska sjöfolksförbundet att man på den korta tid som svunnit sedan avtalet trädde i kraft kunnat redovisa kostnadsbesparingar, till minst och i många fall mer än det sparmål som ställts upp om besparingar motsvarande 15 %. Det har varit betydligt svårare att hitintills kunna redovisa några motsvarande besparingsåtgärder på maskin och fartygsbefälssidan, trots att deras löner utgör en betydande del -- ca 60 % -- av fartygens bemanningskostnader. Vi socialdemokrater har hela tiden hävdat att kortsiktig sjöfartspolitik, som under de senaste åren har varit regeringslinjen, bidragit till en tillbakagång för svensk sjöfartsnäring. I Antalet fartyg som har varit stödberättigade i fråga om återbetalning av skatt och sociala avgifter har mellan 1991 och ingången av 1993 minskat med 40 fartyg. Antalet ombordanställda har under samma tid minskat med över 300 personer. Denna minskning beror till största delen på att antalet svenska fartyg som seglar under internationellt flagg markant har ökat under de senaste två åren. Även om regeringen nu avfärdar tidigare ställningstaganden om införande av ett svenskt internationellt fartygsregister är man mycket oklar om målen för den svenska sjöfartspolitiken. Man talar om att Sjöfartsverket kan komma att få i uppdrag att föreslå en sänkning av den nuvarande minimibemanningen. Man talar också om att nå ytterligare i fråga om rationaliseringar i avtalet mellan Redareföreningen och personalorganisationerna, i synnerhet vad gäller maskin och fartygsbefälen. Jag måste fråga utskottets representanter, som nu ställer sig bakom propositionen och som jag vet både har erfarenhet och kunnande när det gäller sjöfartsnäringen: Tror ni inte att regeringen och ni här i riksdagen som hela tiden har ställt upp bakom regeringens kortsiktiga turer och helomvändningar också har skuld i den rådande situationen? Borde ni inte ha tagit på er ett större ansvar för att skapa mer långsiktiga spelregler för den svenska sjöfartspolitiken? Har ni inte tänkt på att den utflaggning som har skett under de senaste två åren till stor del beror på regeringens velande? Tror ni inte att det att man hittills inte har lyckats uppnå överenskommelsen mellan redarsidan och befälssidan beror på att regering och riksdag inte har haft någon långsiktig inriktning? Ingen vet hur utvecklingen kommer att gestalta sig, oavsett överenskommelser i avtal, eftersom regering och riksdag kan fortsätta sin halvårslånga sjöfartspolitik och ändra förutsättningarna för sjöfartsnäringen. Från vår sida har vi hela tiden motsatt oss ett införande av ett svenskt internationellt fartygsregister, därför att ett sådant förfarande är orättvist för de anställda ombord. Vi har hela tiden hävdat att man, så länge det inte går att nå någorlunda likvärdiga förhållanden i fråga om den internationella handelssjöfarten, får arbeta med återbetalningar av sjömansskatter och reducering av socialavgifter. Herr talman! Vi socialdemokrater har fogat tre reservationer till utskottsbetänkandet. Med tanke på den kortsiktiga sjöfartspolitiken, som blivit regeringens kännetecken och som innebär att såväl antalet svenskflaggade fartyg som svensk fartygsbesättning minskar, återkommer vi med kravet att sjöfartspolitiken måste få en betydligt mer långsiktig inriktning. Med tanke på att en satsning på sjöfarten innebär stora och långsiktiga investeringar måste man få långsiktiga garantier från regeringens sida om vilka regler som skall gälla. Vi tycker inte heller att regering och riksdag skall avgöra hur stor besättningen skall vara på ett fartyg eller att man skall få stöd enbart för en viss minimibemanning. Det måste vara fartygets kondition, fraktslag och fraktturer som är avgörande. Det är nödvändigt att fastställa en viss minimibemanning på fartygen för att säkerställa de ombordanställdas arbetstider och för att det är risk att sjösäkerheten sätts ur spel med liten bemanning på fartygen. Vi tycker också att nuvarande regler är krångliga när det gäller återbetalning till redarna av inbetalda sjömansskatter och de ombordanställdas sociala avgifter. Med de erfarenheter som vi nu har av systemet borde man kunna hitta enklare regler. Man skulle exempelvis kunna reducera inbetalningen av sociala avgifter och skatter med det belopp som skall återbetalas till redarna och sedan göra en årlig slutredovisning. Detta borde man kunna se över. Herr talman! Socialdemokraterna har fogat tre reservationer till detta betänkande. I syfte att bespara kammaren litet tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna nr 1 och 2.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande TU7 om sjöfartspolitiska åtgärder skulle man kunna beskriva med ett talesätt: Sent skall syndaren vakna. Den borgerliga regeringen har fördröjt och förhalat möjligheterna för svensk sjöfart att expandera och tillfredsställa många industrier här i Sverige. Det har under en lång tid rått en osäkerhet. I detta betänkande ser vi inte heller något tecken på den långsiktighet som hela näringen har ställt upp på och velat ha. Från näringens sida har man föreslagit att de sjöfartspolitiska åtgärderna skall sättas in och att det inte skall vara fråga om minimibesättningar. När det gäller förslaget om minimibesättningen, som förespråkas i betänkande och proposition, kan jag säga att jag ställde en fråga till kommunikationsministern här i kammaren. T.o.m. han aviserade att man måste ta hänsyn till om någon vill utföra serviceåtgärder ombord under den tid fartyget är i drift. Det skulle bespara redarna stora belopp jämfört med om de måste lägga fartygen i docka eller på varv. Det här var kommunikationsministern helt införstådd med. Men trafikutskottets borgerliga majoritet var helt oförstående i denna fråga. Detta gör att det fortfarande råder en viss osäkerhet för sjöfartsnäringen. Det är en näring som är av stor vikt för svensk handelspolitik, både inrikes och utrikes. Rederistödet kan inte, som Håkan Strömberg var inne på, enbart utgå med hänsyn till minimibemanningen och sjösäkerheten. Om man läser betänkandet ser man att det finns motsägelser. Jag skall inte gå in på dem. Den som vill läsa betänkandet kan läsa på s. 7 och 8 och se vad delar av utskottet tycker i dessa frågor. Det finns motsägelser om när sjöfartspolitiskt stöd skall kunna utgå. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till den meningsyttring som jag har fogat till detta betänkande. Det innebär att jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 2, mom. 2.

Herr talman! Så har vi då fått ett register, ett internationellt register, men inte ett svenskt internationellt register. Förhoppningen om en ny svensk sjöfartspolitik strandade vid förra höstens krisuppgörelse. Då omintetgjordes den lösning som efter danskt mönster hade kunnat innebära en förnyelse av den svenska handelsflottan. Nu får vi i stället en fortsättning av den tidigare subventionspolitiken. Den svenskägda flottan har aldrig varit så stor och modern som nu, men den är inte svensk. Den seglar under afrikanska och asiatiska republikers flaggor, eftersom vi här i denna kammare inte har haft förmågan att ge realistiska arbetsvillkor för en viktig näringsgren. Därmed har jag också svarat Håkan Strömberg hur jag ser på långsiktigheten i den här politiken. Sjöfolksförbundet lyckades med sin kampanj. Det kan man gratulera dem till. Det var en engagerad debatt. Man sade: ''Ingen apartheid i svenska båtar''. I stället blev det inga svenska båtar. 280 stora oceangående svenska skepp existerar inte i Sjöfolksförbundets värld. Något bemanningsproblem finns inte. Svensk fackföreningsrörelse har skapat den bästa av världar, som så ofta tidigare. Men har man det -- egentligen? Den starka och livskraftiga delen av svensk rederinäring drivs ut ur landet. Det är knappast till gagn för Sjöfolksförbundets medlemmar, och det är knappast till gagn för mäklare, skeppshandlare, konsulter och andra som är beroende av att vi har en svensk handelsflotta. Hur går det med resten av flottan då? Den skall i stället leva med statliga subventioner. Som enda land i Nordeuropa väljer Sverige den lösningen, i den fåfänga förhoppningen att alla andra länder skall ändra sin politik. Men det är inte längre så många ute i Europa som tror på den svenska modellen. Det är länge sedan Sverige var ett föregångsland dit man for för att hämta inspiration och för att hitta lösningar. Socialdemokraterna konstaterar i sin reservation att sjöfartspolitiken nu är en fortsättning på den föregående regeringens politik. Det är sakligt korrekt, och det är också det som är problemet. Man har lyckats förhindra den planerade omläggningen och förespråkar i stället mer subventioner på mera lånade pengar. Som ett resultat av denna föga framtidsinriktade socialdemokratiska näringspolitik ger svenska staten i dag stöd till en ett hundra år gammal sandbåt i Mälarfart. Spåren borde förskräcka. Under decennier har USA gett subventioner till en stor handelsflotta som skulle trygga det strategiska transportbehovet. Omoderna och orationella båtar behölls i skattesubventionerad trafik. Men hela denna flotta befanns vara oduglig för sin uppgift när behov väl uppstod. Transporterna ner till Gulfen fick lösas med annat tonnage häromåret. Våra behov i Sverige är inte desamma som behoven i USA, men resultatet av subventionerna blir detsamma. Med en genomsnittsålder på 26 år är den svenskflaggade handelsflottan i dag en av de äldsta i världen. Subventionsberoendet skapar ingen framtidstro, och den välbehövliga föryngringen kommer inte till stånd. Med ett skattesubventionerat, föråldrat och överbemannat tonnage skall svenska redare nu försöka konkurrera på en hård marknad. Det kommer inte att lyckas. Det har aldrig någonsin lyckats. Och det är fjärran från den industripolitik som tidigare varit framgångsrik i Sverige. Herr talman! Detta är en osund politik, men den är resultatet av en krisuppgörelse. Jag yrkar därför bifall till propositionen.

Herr talman! Tom Heyman nämnde dansk sjöfartspolitik. För mig lät det först som spansk sjöfartspolitik. Jag tycker dock att det är ungefär samma sak. Hela näringen tycker att ett stöd är oerhört viktigt. Det är helt obegripligt att ett parti i riksdagen, Moderaterna, tycker att det är helt oväsentligt med ett sjöfartspolitiskt stöd till den svenska sjöfartsnäringen. Jag förstår inte vem man egentligen slår vakt om. Är det befälsförbunden som är absolut viktigast? Tom Heyman hyllar framför allt den amerikanska rederinäringen. Den känner jag till mycket litet om. Den sjöfartsnäring som finns i Sverige och de redare som tycker att det skulle vara mycket bra med ett sjöfartspolitiskt stöd bryr han sig inte om. Näringen här är oerhört viktig ur ett sjöfartspolitiskt perspektiv. Tom Heyman säger själv att han verkligen talar för sjöfarten. Frågan är dock om han talar för sin egen intresseorganisation eller om han talar för hela näringen. Jag tycker att det låter som om Tom Heyman slår vakt om sin egen intresseorganisation och inte näringen i dess helhet. Det är beklagligt. I fackliga sammanhang brukar jag slåss för den fackliga delen. Det skäms jag inte för. Men jag brukar tala om det. Om Tom Heyman slåss för sjöbefälens räkning och över huvud taget inte bryr sig om sjöfartspolitiken, vore det klädsamt om han sade det. Eller om det är av rent ideologiska skäl som Tom Heyman är så avvisande inför ett sjöfartspolitiskt stöd, vore det också klädsamt om han talade om det här i kammaren. Det vore bättre än det hymlande som kommer från moderat håll, och i synnerhet från Tom Heyman. Det är att beklaga, herr talman.
Herr talman! Jag begriper inte riktigt anklagelserna om att jag skulle företräda någon intresseorganisation. Jag har visserligen varit medlem i Sveriges fartygsbefälsförening, men jag lämnade den 1970. Jag företräder inte det förbundet eller dess medlemmar på något sätt. Jag är intresserad av svensk sjöfart, och jag har sett hur den har förfallit och förslummats i än högre grad under de senaste åren. Jag förstår inte poängen med resonemanget om en dansk eller spansk lösning. I det här fallet var det en dansk lösning. För Danmark har den inneburit en bra utveckling både för redarna, för de ombordanställda och väl att märka även för det danska sjöfolket. När det gäller subventioner är det dess värre så att de som får subventioner ofta tycker att det är mycket bra att få subventioner, medan de som inte får subventioner ofta tycker att det är bra att man inte delar ut subventioner. Jag förstår ärligt talat inte idén med att vi skall låna upp pengar i den takt som vi för närvarande gör och låta våra barn, barnbarn och kanske t.o.m. barnbarnsbarn betala följderna av dagens subventionsrullning. Har Socialdemokraterna rum för alla dessa utgifter i sin budget?
Herr talman! Det här har blivit en mycket besynnerlig debatt. Tom Heyman gnäller över allting i betänkandet och i propositionen. Ändå ställer han upp på dem. Det kan verkligen ifrågasättas. Sedan började Tom Heyman tala om att det sjöfartspolitiska stöd som vi nu lämnar skall betalas av våra barn och barnbarn. Då blir det ännu mera absurt. Vi talar i dag om att staten lånar pengar till ett arbetsmarknadspolitiskt stöd. Det rör sig om ett antal miljarder kronor. Om man läser det betänkande vi nu diskuterar finner man att det här rör sig om några miljoner. Då kommer saken i ett helt annat läge. Tom Heyman borde ta sig en ordentlig funderare. I vilket sammanhang lånar man mest pengar som kommer att drabba våra barn och barnbarn? Tom Heyman och moderaterna borde rimligtvis föra en helt annan politik när det gäller andra ärenden. De borde inte haka upp sig på några miljoner kronor i ett sjöfartspolitiskt stöd.
Herr talman! Den totala kostnaden för det här stödet är nästan en miljard kronor, om man då räknar in den kommunalskatt som utbetalas från staten till kommunerna, även om den aldrig inbetalas. Jag är ledsen att jag tidigare frågade om Socialdemokraterna har dessa pengar. Det var en felsägning. Det gällde ju Vänsterpartiet. Vi är sedan tidigare vana vid att det enligt Vänsterpartiet alltid finns obegränsat med pengar för vilka ändamål det än vara månde.
Herr talman! Tom Heyman började med att beklaga att man inte har kunnat ge svensk sjöfartsnäring en långsiktig inriktning under den här tiden. Ja, ni kan beklaga det, men ifrån Socialdemokraternas sida har vi ställt upp. Redan i april 1992 lade vi fram ett förslag om en mera långsiktig inriktning. Men det avvisades av den borgerliga riksdagsmajoriteten och Ny demokrati. Sedan ondgjorde sig Tom Heyman över 1988 års beslut. Men det var ju först då det vände för sjöfartsnäringen. Det var efter det beslutet som man började få hem svenskflaggade fartyg. Det var efter det beslutet redarna började göra nyinvesteringar och började segla med nya, svenskflaggade fartyg. Jag tycker att vi kan vara stolta över det initiativ vi tog då här i Sverige, med återbetalning av sjömansskatterna och en reducering av de sociala avgifterna. Man kan ifrågasätta om detta egentligen är ett statligt stöd. Det är bara en återbetalning av de avgifter som man hoptjänar under tid då man har sin verksamhet förlagd utanför Sveriges gränser. Man tar inte det här i statskassan, utan det är vad de ombordanställda tjänar in i sina löner och som man bara återbetalar till redarna. EG, som vi i andra sammanhang berömmer och vill efterlikna, tittar på den här svenska modellen.
Herr talman! Det är riktigt att vi måste ha en långsiktighet. Men den tidigare långsiktigheten byggde också på skattesubventioner ifrån socialdemokratiskt håll. Alla vill väl gärna ha skattefrihet. Det tror jag de flesta även i denna kammare skulle tycka om. Men om sjöfolket skall ha skattefrihet, vem skall då betala deras skatter, deras barns skolgång, deras sociala avgifter, deras pensioner? Att hela näringsgrenar inte har råd att betala sina skatter är möjligtvis ett tecken på att det totala skattetrycket är för högt, men det är inte en långsiktig lösning för den svenska ekonomin. Den hemflaggning som skedde 1988 och framåt är dess värre inte resultatet av någon sjöfartspolitik, utan var snarare till helt dominerande delen betingad av att man kunde få förmånliga avskrivningar på de kontrakt som då tecknades.
Herr talman! Det infördes för att svensk sjöfartsnäring skulle få en större konkurrensmöjlighet och ta hem inkomster på den internationella sjöfarten. Det är där vi har haft möjligheter att utveckla och, som jag sade, ta hem till Sverige inkomster för det arbete vi bedriver internationellt. Det är ungefär som med export på andra områden, som vi i så fall skulle avbryta. I det här fallet är det ändå bara en liten del av de totala intäkterna.
Herr talman! Ja, det är precis vad det är, men den verksamheten bedrivs då utanför landets gränser och för den har vi misslyckats med att skapa realistiska arbetsbetingelser.

Herr talman! Till detta betänkande har inte nydemokraterna fogat någon reservation. Eftersom parterna var överens tyckte vi att vi inte hade någon anledning att motionera i ärendet. Vi har ett särskilt yttrande där vi säger att vi fortfarande tror på ett internationellt register och hoppas att ett sådant kommer att bli infört så småningom. Men vi tillämpar ''vänta-och-sepolitiken'' i väntan på att något nytt kommer fram. Jag tror att vi trots allt kommer att få införa ett danskt register framöver, hur vi än försöker tråckla ihop det. Till vissa delar tycker jag faktiskt att socialdemokraterna för en bra sjöfartspolitik. Ni nämner det i alla fall i er motion. Av det har jag inte sett någonting från regeringssidan. Två och ett halvt år har gått, och först i dag, när vi nästan skall gå till val igen, kommer man till skott och vi diskuterar det här i kammaren. Det tycker jag är jättesvagt. Jag skyller detta på Mats Odell. Han var helt enkelt för oerfaren för det jobb han fick. Han missade det här totalt. Jag har med mig Sjöfartstidningen, nr 48, och jag vill citera vad Thorsten Rinman har skrivit: ''För tjugo år sedan var det Sverige, som ledde den maritima utvecklingen i världen inom samtliga sjöfarts och varvssektorer!'' Det gör Sverige inte i dag!-- ''Svaret står att finna i en enastående brist på intresse och insikt från statens sida i frågor med en annan maritim anknytning än vattenvård längs våra östra landskapskuster. Denna inställning, parad med två decenniers sjöfartpolitik, som inneburit att vi bara har kvar en liten spillra av Sveriges sjöfart under svensk flagg, skapar dagens situation.'' Man kan nog inte skylla på bara den nuvarande regeringen, utan man får nog skylla också på den tidigare regeringen. Det har inte funnits det genuina intresset för det viktiga transportmedel som faktiskt sjöfarten utgör. Kanske måste vi som danskarna ha en sjöfartsminister, vem vet? Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att förorda Tom Heyman till det. Han har kunskaperna och allt det andra. Herr talman! Det finns, som sagt, inga reservationer till utskottsbetänkandet, så det blir som det blir.

Herr talman! Jo, det finns reservationer till utskottsbetänkandet som Kenneth Attefors kan ansluta sig till för just det han efterlyste, att få en mera långsiktig inriktning. När man upptäckte för två decennier sedan att man kunde flagga ut de svenska fartygen, så satte det fart. Det var den saken man arbetade med. Jag kan erkänna att det tog litet lång tid att hitta den modell man införde 1988. Den borde helt klart ha kommit något tidigare, för då hade man kanske haft en betydande del kvar av de svenskflaggade fartygen, om inte den här regeringen genast hade gått ut och hotat med att detta skall upphöra, nu skall vi återigen kunna släppa det fritt. Man skulle kunna få det fasansfulla systemet att man hade personal ombord med olika löner beroende på från vilket land personalen kom. Det är detta vi ville undvika. Det finns alltså möjligheter i dag. Vi har sett att modellen håller ganska väl. Man kan vara kvar och segla under svensk flagg. Varför inte bibehålla den? Vi väntar självklart på att man kan skapa någorlunda lika internationella regler och spelrum också när det gäller sjöfartsnäringen.
Herr talman! Jo, visserligen fanns några reservationer, men det var kompletteringsreservationer som inte gav så mycket till betänkandet i sig. Det var därför jag inte nämnde dem. När det gäller den långsiktiga sjöfartspolitiken så tror jag fortfarande, Håkan Strömberg, att det är ett internationellt register som kommer att gälla. Finland, Norge, Danmark har det. Jag kan nöja mig med att nämna dessa tre länder. Den norska typen skulle jag inte vilja ha, utan jag vill ha den danska typen av register. Dessutom skulle jag mycket väl kunna tänka mig 30-procentsspärren -- alltså att det skall segla minst Detta försökte jag gång efter gång framföra till kommunikationsminister Odell. Det var enda möjligheten att kunna driva igenom det här, men på något sätt snappade han inte upp signalen. 30 procentsregeln var ett TCO-förslag, som stod mot ett LO-förslag där man ville ha kvar det gamla subventionssystemet. Det hade varit perfekt, när det var två fack emot varandra. Men på något sätt föll förslaget bort. Nu står vi här, två och ett halvt år senare, med en nästan borttynad handelsflotta.
Herr talman! Kenneth Attefors kan lägga sin röst på våra reservationer för de kompletterar inte -- de tar upp de brister i propositionen som gör att den inte har en långsiktig inriktning. Vi vet inte i dag vad regeringens proposition och utskottsmajoritetens betänkande innebär när det gäller de avtal som tecknades hösten 1992 mellan Redarföreningen och fartygsbefälen och maskinbefälen. Man har inte kommit överens än. Det kan bero på att man fortfarande inte vet vilka regler som kommer att gälla, oavsett om man nu har ambitionen att nå ett rationaliseringsavtal. Sjöfolksförbundet har gjort detta och har hittills varit mycket nöjt. Förbundet har varit banbrytande. Jag tycker att befälen på fartygen också kan ta större ansvar men ändå vara anslutna. Men jag kan förstå deras oro. Jag kritiserar dem inte för att de inte har kommit till skott med att få fram ett avtal. Jag förstår att de känner osäkerhet.
Herr talman! Jag kan inte stödja reservationen. Jag har faktist fogat ett särskilt yttrande till betänkandet där jag säger att jag är helt övertygad om att det kommer att finnas ett svenskt fartygsregister framöver. Det får bli ''vänta-och-sepolitiken'' för att försöka samordna registret med EG -- eller EU som det heter numera. Det kan vi i
Herr talman! Jag kan till viss del hålla med Kenneth Attefors att det kanske inte är regeringens fel att det inte finns en bibehållen långsiktighet i sjöfartspolitiken. Men vad har Kenneth Attefors bidragit med för att föra en långsiktig sjöfartspolitik? För mig framstår det som ganska litet. Ett särskilt yttrande är visserligen fogat till betänkandet, men det är inte mycket till långsiktighet i det särskilda yttrandet. Så började Kenneth Attefors att utnämna nya kommunikationsministrar. Herr talman! Gud bevare mig och sjöfarten för det namn som
Herr talman! Det var inte kommunikationsminister utan det var sjöfartsminister. Men det får framtiden utvisa. Naturligtvis skulle jag vilja påverka sjöfartspolitiken mycket mer, Karl-Erik Persson. Men Ny demokrati har faktiskt bara 6,7 % av rösterna i denna kammare. Hade vi haft 51 % kan jag garantera att det hade funnits ett internationellt register i dag.
Herr talman! Om Ny demokrati mot förmodan skulle få 51 % skulle det drabba Sverige olyckligt. Det skulle bli en helt annan politik på många andra områden om Ny demokrati fick 51 %. Gud bevare mig för den politiken!
Herr talman! Jag kan erkänna att en av de personer som jag kan tänka mig att samarbeta med, även om jag har 51 % av rösterna i kammaren, är Karl-Erik

Herr talman! Som företrädare för utskottsmajoriteten vill jag börja med att yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 7 om sjöfartspolitiska åtgärder och avslag på tillhörande motioner. Regeringens proposition 1993/94:69 kom efterlängtat till såväl riksdagen som intresserade närstående intresseorganisationer såsom Det hade varit önskvärt om propositionen hade lagts fram tidigare. Nu kan vi i stället konstatera att regeringen lyckats med konststycket att -- kanske något motvilligt från vissa håll, men ändå -- föra parterna närmare varandra. Det är inte så många år sedan som avståndet var betydande. Som har framgått av herr Strömbergs inlägg fanns det stora meningsskiljaktigheter mellan olika förslag som cirkulerade över det politiska havet. I dag kan vi med viss tacksamhet riktad till kommunikationsministern konstatera att ministern lyckats med att närma parterna till varandra. Från att ha varit många sjömil från varandra kan de nu nära nog kasta trossen till varandra. Det har med andra ord blivit en bra kompromiss för alla parter. Parterna är övervägande positiva till regeringens proposition, och därför lägger trafikutskottet fram ett betänkande som bör komma mycket lägligt för parterna. Rederistödet på 29 000 kr per helårsanställd sjöman är en kompromiss mellan parterna. Regeringen anser det vara realistiskt med detta rederistöd på 29 000 kr. Men det finns ett krav på fortsatt rationaliseringsarbete. Sjöfolksförbundet har på förtjänstfullt sätt gjort besparingar på upp till 15 % -- vilket har nämnts i kammaren i kväll -- och i vissa fall ännu mer. Processen har tyvärr inte kommit lika långt hos fartygsbefälen. Kostnaderna måste läggas på en nivå som är konkurrenskraftig på den internationella marknaden. Utskottets uppfattning om återbetalning av rederistödet är att det kommer att utbetalas på ett bra och rationellt sätt. Man kan ha full förståelse för åsikter om att bidraget borde komma snabbare. Men som alla vet har tiden sin gång, och sjävklart skall såväl vattenflödet soma penningflödet ha sin gång. Det har under flera år pågått en beklaglig utflaggning av svenska fartyg. Jag ifrågasätter om detta rederistöd är tillräckligt verkningsfullt för att locka till inflaggning till Sverige igen. Tom Heyman har redan berört frågan. Man kan dock bara hoppas på att mängden ytterligare utflaggningar kommer att minska. Det skulle dessutom vara önskvärt -- med vår moderna och effektiva flotta -- att återigen få se svenskflaggade fartyg på de sju haven. EU:s sjöfartspolitik är också under bearbetning. Vissa delar är redan färdiga. Det bör ge oss i Sverige ett visst lugn. Föreslagna rederistöd skall ses som en del av ett övergångsstöd till dess att vi har fått besked om vad EUROS kommer att innebära. Vad beträffar herr Strömbergs undran om långsiktighet, är det önskvärt att detta stöd får ligga fast till dess vi vet mer om EUROS. Herr talman! Utskottet trycker på behovet av långsiktighet, vilket måste kopplas till rationaliseringsåtgärder. Bemanningskostnaderna har en avgörande betydelse för rederinäringens internationella konkurrenskraft. Jag har ingen anledning att ifrågasätta branschens och Sjöfartsverkets egen förmåga att bedöma minimibemanningen. Nämnden för rederistödet klarar, enligt min uppfattning, av att göra detta övervägande och fatta beslut om de rätta svängarna. Utbetalningen av rederistödet anses vara ett bekymmer. Men jag håller inte med om att rederierna måste ligga ute med pengarna. Det är snarare så att staten efterskänker vissa avgifter till det allmänna genom återbetalning. Vidare kan jag läsa ur betänkandet att utskottet har för sin egen del ingen erinran mot en snabbare återbetalning, om så kan ske inom ramen för gällande bestämmelser. Utskottet förutsätter att möjligheterna härtill undersöks. Denna proposition får anses som en god arbetsseger för Kommunikationsdepartementet. I det senaste numret av Sjömannen skriver man i positiva ordalag om propositionen. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om dels medelsanvisning på 310 miljoner kronor för innevarande budgetår, dels regeringens förslag till sjöfartspolitiska åtgärder i övrigt.
Herr talman! Denna debatt håller på att bli litet knepig. Låt oss se på föredragningslistan. Vem är det som egentligen företräder den borgerliga fyrpartiregeringen med Kenneth Attefors och Ny demokrati som en länk i det hela? Är det Kenneth Lantz eller är det Tom Heyman? Åsikterna går faktiskt litet isär. Vad Kenneth Lantz säger i jämförelse med sin borgerliga företrädare stämmer inte riktigt överens i fråga om helhetssynen. Det blir en knepig debatt. Någonstans, någon gång hoppas jag verkligen att trafikutskottets borgerliga majoritet kan få en företrädare för en linje i stället för att tycka att det ena är jättebra, det andra är jättedåligt eller något mitt emellan. Här hyllar Kenneth Lantz Sjöfolksförbundet. Jag kan hålla med om att Sjöfolksförbundet har gjort de största uppoffringarna när det gäller sjöfartspolitiken. Men vad har Kommunikationsdepartementet gjort under tiden? På Kommunikationsdepartementet har man gått och väntat för att se vad som kommer att ske. Om man någon gång har varit med och förhandlat, vilket jag förstår att Kenneth Lantz aldrig har gjort, vet man att en kompromiss egentligen innebär att ingen är riktigt nöjd. Jag undrar: Vilken kompromiss är det som gäller? Är det Svenska sjöfolksförbundets kompromiss, Sjöbefälsförbundets kompromiss eller Sveriges redarförenings kompromiss som gäller? Vem har kompromissat mest och gjort eftergifter? Jag undrar också om det som gjorts är för sjöfartens bästa, för befälsförbundets bästa eller för Kommunikationsdepartementets bästa? Kommunikationsdepartementet har smitit undan och inte visat något som helst ansvar. Om man hade haft en ansvarsfull sjöfartspolitik, skulle man egentligen ha lagt fram ett förslag utan att vänta på vad alla andra bestämmer sig för. Det verkar som man har tänkt att när nu har alla andra bestämt sig för en viss riktning, kan man instämma. Så har det ju blivit, och det går inte att komma ifrån. Jag hoppas att Kenneth Lantz kan få hjälp av sin partikamrat bredvid med en förklaring av detta.
Herr talman! Karl-Erik Persson nämnde den osäkerhet som eventuellt råder i kammaren om vem som företräder utskottet. I början av mitt huvudanförande nämnde jag att jag gör det. Det borde inte råda något tvivel om det. En kompromiss innebär också att samtliga parter är mindre nöjda med framlagt förslag. Jag är också övertygad om att samtliga parter som är berörda i det här fallet är mindre nöjda än om de fått gehör för sin egen åsikt från början. Den historieskrivning som Karl-Erik Persson anför har vi kunnat ta del av genom det historiska protokoll som finns. Av det kan man se att även den förra regeringen hade uppenbara problem med bl.a. långsiktigheten. Även om det i dag är i opposition som man för fram sin kritik, vill jag ändå säga att nuvarande utskottsmajoritet anser att det föreligger långsiktighet. Det kommer också att arbetas vidare för långsiktighet.
Herr talman! Jag fick inte svar på de frågor som jag ställde. Jag undrade vem som företrädde utskottet. Kenneth Lantz försöker slingra sig undan de frågor som jag ställde. Man kan då bara konstatera, herr talman, att det låter illa när man trampar i klaveret, men det låter mycket mer illa om man försöker dra foten ur det klaver som man en gång trampat i.
Herr talman! Kenneth Lantz visar sig mycket ödmjuk och samarbetsvillig i sitt anförande. Det är bra att man visar tilltro till svensk sjöfartsnäring och vill bevara den under svensk flagg. Han omnämnde samarbetsavtalet. Men man höjer ögonbrynen -- precis som Karl-Erik Persson gör -- när man hör olika uppfattningar från de partier som utgör regeringsunderlaget. Man kan ställa sig frågan: Om Kenneth Lantz företräder utskottet, vem företräder då regeringen? Kanske vi skulle ha haft kommunikationsministern här i kammaren? Kommunikationsministern skulle då ha kunnat prata för den åsikt som han förfäktar. Tom Heyman framhävde direkt att Sverige skall ha ett internationellt fartygsregister så snart som möjligt. Det fanns inga frälsarkransar mellan redare och de anställda ombord, utan här handlade det om ren konfrontation. Vi vet att Svenska sjöfolksförbundet helt har motsatt sig dessa orättvisor, eftersom de slår mot just deras medlemmar. Det var bra att Kenneth Lantz redogjorde att det är han som företräder utskottet. Då är det i många frågor som vi från socialdemokraternas sida är utskottet nära. Det synd att vi i skrivningar inte kommit varandra närmare genom att peka på att det måste till en mer långsiktig inriktning. Rationaliseringsavtalet får inte innebära att man tummar på minimibemanningen av fartygen, så att man åsidosätter sjösäkerheten. Det är oerhört viktigt med tanke på de olyckor och katastrofer inom sjöfarten som varit.